Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga, en fråga som kan verka alltför lokalt betonad men som är principiellt mycket viktig. I det första förslaget som SJ presenterade Lessebo kommun skulle man inte göra några uppehåll i Hovmantorp. Efter protest från kommunen tänker SJ sätta in en förbindelse för att ge studerande tillfälle att åka till Växjö. Denna förbindelse kommer att gå måndag till fredag. Det ger anledning undra var gränsen för nedläggning egentligen går. SJ:s motivering att spara 3-5 minuter på sträckan Alvesta-Kalmar resp. Karlskrona ställer man sig litet frågande inför, då man vet att tågen gör långa uppehåll både i Alvesta och i Emmaboda för omkoppling. Invånarna i Hovmantorp tycker att detta är orimligt. Samhället expanderar och f. n. iordningsställs ytterligare 180 tomter för byggnation. Man räknade med ökad kollektivtrafik — inte motsatsen. Den dagliga pendlingen från Hovmantorp berör mer än 300 personer och med ytterligare inflyttning kommer den naturligt att öka, eftersom arbetstillfällena inom kommunen inte räcker till. Att det dagliga resandet skall bli både dyrare och mer tidskrävande framstår som orimligt. Vi är beroende av kollektivtrafiken, eftersom vi har regionsjukvård med resor till Lund. Nu kan man åka tur och retur på en dag. Det blir omöjligt sedan, om man inte skall använda sig av långa och dyra taxiresor. Redan nu går många tåg förbi. Om ytterligare 12 tåg skall passera utan uppehåll undrar vi: Vad blir det av kollektivtrafikens utnyttjande? Vi väntar ju trots allt på utredningsresultat som skall ge bättre kollektivtrafik till lägre kostnad. Min förhoppning är nu att det slutgiltiga beskedet från kommunikationsdepartementet blir positivt för invånarna i Hovmantorp och därmed för Lessebo kommun.
Herr talman! Eftersom ärendet, som jag sade i mitt svar, inte är slutberett i departementet vill jag inte närmare gå in på det. Att jag nu begärde ordet var egentligen bara för att säga att vi i mitt departement skall pröva den här frågan med all tänkbar noggrannhet. De som bor i Kronobergs län borde f. ö. erinra sig hur noggrant vi gick igenom sådana här saker, då vi förra året prövade kommunernas framställningar beträffande SJ:s planerade trafikändringar för ett antal stationer och driftplatser i länet inför tidtabellsskiftet i maj-juni i fjol. Vi kommer, fru Johansson, att vara lika noggranna i år som vi var i fjol. förbindelserna med
Herr talman! Fru Diesen har frågat mig när promulgationsbeslut med anledning av de av riksdagen beslutade nya formerna för det statliga stödet till länsbibliotek och lånecentraler kan väntas och vad som är orsaken till dröjsmålet. Riksdagen uttalade sig i våras för en översyn av stödet till länsbibliotek och lånecentraler. Översynen skall göras av statens kulturråd. Jag räknar med att inom en snar framtid kunna meddela riktlinjer för kulturrådets utredning.
I förra årets kulturproposition framlades förslag om nya former för det statliga stödet till länsbibliotek och lånecentraler, vilket godtogs av riksdagen. Beslutet har inte intagits i promulgationsbeslut med anledning av propositionen. När kan beslut väntas, och vad är orsaken till dröjsmålet?
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret, även om det inte är särskilt utförligt. Det här är naturligtvis inte någon stor fråga, men den är ändå av ett visst principiellt intresse. Särskilt intresse har den naturligtvis för kulturutskottet, som anslöt sig till statsrådets skrivning förra året och som hade anledning tro att dess beslut med det snaraste skulle vidarebefordras. Men man fann i en redogörelse från kulturrådet att beslutet inte kom med i det promulgationsbeslut som regeringen avlät, trots att det avläts så sent som i december 1975. Jag vill erinra om att statsrådet föreslog att man skulle göra en översyn av det statliga stödet till länsbibliotek och lånecentraler och att man skulle pröva möjligheterna att genom statsbidrag kompensera länsbibliotek och lånecentraler för kostnader vid ett system med svarstillstånd. Det har även pågått andra utredningar, t.ex. inom skolöverstyrelsens bibliotekssektion, och det arbetet överlämnades sedan till kulturrådet. Man har också satt i gång en annan utredning inom SÖ:s bibliotekssektion, nämligen om depåbibliotek. Men kulturrådet säger nu att syftet med den utredning som skall ske inte kan preciseras förrän det väntade beslutet från regeringen kommit till kulturrådet, och man kan inte säga någonting om när och hur denna skall genomföras. Det tycker jag är ganska anmärkningsvärt. Statsrådet säger i sitt svar att han räknar med att inom en snar framtid kunna meddela riktlinjer, och det är naturligtvis någonting att ta fasta på. Jag hoppas verkligen att det blir inom en snar framtid. Något svar på min fråga om vad som är orsak till dröjsmålet har jag inte fått. Jag tycker att när man i sådana fall skjuter upp ett riksdagsbeslut så borde det rimligen kunna anmälas i nästa års proposition. Det hade alltså kunnat omtalas. Jag vill då fråga: Vad är orsaken till att det dröjt så länge?
Herr talman! Det som gäller mera direkta uppföljningar av riksdagsbeslut, av den karaktären att de föranleder direkta åtgärder, ligger i det promulgationsbeslut som är antaget. Här är det fråga om en översyn av länsbiblioteken och lånecentralerna, och det uttalade jag i den särskilda kulturpropositionen i fjol. Riksdagen har i och för sig inte gjort något speciellt uttalande på det här området men, som fru Diesen säger, anslutit sig till det uttalande jag gjorde. Orsaker kan man diskutera. Om jag skall vara väldigt ärlig kan jag rakt upp och ner säga att det här är en fråga som naturligtvis är av vikt för dem som är berörda, men i den prioritering som vi måste göra på departementet har vi helt enkelt ansett oss vara tvungna att lägga denna fråga i en något senare del av arbetet. Vi har inte så mycket folk, men vi har mycket att göra och vi har helt enkelt inte fått fram denna del. Det är inte konstigare än så. Det betyder egentligen inte att någon tid är förlorad: dels har kulturrådet mycket att göra och har inte heller fått fram alla de uppgifter som det behöver för att sätta i gång, dels tror jag att alla parter är relativt överens om efter vilka riktlinjer den här översynen skall ske. Så jag tror inte att vi kommer att förlora så särskilt mycket tempo med den lilla fördröjning som skett.
Herr talman! Det är visserligen sant att riksdagen inte gjorde något särskilt uttalande, men i och med att kulturutskottet i sitt betänkande säger att utskottet ansluter sig till föredragande statsrådets uttalande ligger även däri en viljeyttring. Man förväntar sig givetvis att riksdagen skall fullfölja ett sådant beslut. Nu säger statsrådet att ingen tid är förlorad. Jag tycker att åtskillig tid har gått förlorad — inte minst med tanke på alla de uppdrag som har lagts på kulturrådet. Det vore önskvärt om de mindre komplicerade uppdragen, till vilka kanske detta ändå hör, kunde komma i gång litet tidigare än de har gjort. Jag tycker att underlåtenheten eller dröjsmålet med att fullfölja riksdagens beslut är anmärkningsvärt — fördröjningen gäller inte bara detta ärende, utan det finns parallellfall. Utbildningsministern kommer inte heller att för årets riksdag framlägga förslag om nytt statsbidragssystem för länsmuseerna. Det är också någonting ganska anmärkningsvärt, som kulturrådet och riksdagen redan har uppmärksammat.

Rikspolisstyrelsen har i samråd med invandrarverket utfärdat anvisningar för handläggning av avvisningsärende. Polismyndigheten gör en utredning, som bl.a. omfattar förhör med utlänningen. Om utlänningen uppger att han inte kan återvända av politiska skäl skall han noggrant höras om dessa med ledning av särskild blankett. Utskriften av förhöret skall läsas upp på språk som utlänningen förstår eller delges honom på annat sätt. Vid behov skall tolk anlitas. Utlänningen skall vidare särskilt frågas om han har några erinringar eller tillägg och ges tillfälle att yttra sig över utredningen i övrigt. Utlänningen skall även upplysas om sina möjligheter att få offentligt biträde när han har rätt härtill enligt rättshjälpslagen. Fattar polismyndigheten själv beslut om avvisning skall utlänningen delges detta beslut, som förutom grunden för avvisningen bl.a. skall innehålla besvärshänvisning. Om utlänningen inte kan svenska skall beslutet i sin helhet översättas. I samband med delgivningen kan han skriftligen avstå från att föra talan mot beslutet — s.k. nöjdförklaring. Om han inte avger en sådan nöjdförklaring har han möjlighet att anföra besvär över beslutet hos invandrarverket inom tre veckor från dagen för delgivningen. Invandrarbyråerna, som nästan alla är kommunala, har främst till uppgift att ge här i landet bosatta invandrare råd och upplysningar av olika slag samt att förmedla kontakter med andra kommunala och statliga organ. De flesta invandrarbyråerna svarar numera också för tolkservice inom kommunen. Det finns alltså inga statliga bestämmelser om hur invandrarbyråerna skall vara organiserade eller vilka uppgifter de skall ha, och de berörs därför inte av rutinerna vid avvisning annat än om polismyndighet anlitar tolk genom deras förmedling.

Herr talman! Jag skall be att få tacka statsrådet Leijon för svaret på min fråga. Det är naturligt att en människa på flykt från sitt hemland känner sig pressad och inte alla gånger klart kan bedöma vad som skall sägas vid en första kontakt med myndigheterna i det nya landet. Men det har sagts att den sökande inte alltid vetat vad som skrivits om vederbörande till invandrarverket. Därmed försvåras också möjligheterna att veta vad som skall överklagas. Ovisshet brukar också råda om möjligheterna att få advokathjälp och om vem som skall betala advokatarvodet. Tidningarna beskriver ibland de goda insatser som Amnestygrupperna gör för att hjälpa, men man undrar då om inte vederbörande fått den hjälp av samhället som han eller hon har rätt till och har förstått den hjälp som lämnats tidigare. Jag är därför tacksam för det svar jag fått med förtydligande i fråga om vad som åvilar de olika myndigheterna.

Herr talman! Herr Björk i Gävle har frågat mig dels vad skälet är till att man nu försvårar för de värnpliktiga att ordna sina biljettköp, dels vilka initiativ jag är beredd att vidta för att resebidragssystemet ses över. Det har under en följd av år lagts ned mycket arbete på att efter hand förbättra de värnpliktigas möjligheter att resa hem på sin fritid. Detta har lett fram till att vi i dag har ett system av reseformer som kompletterar varandra. Vpl 10-resorna infördes den 1 mars 1974. Tillämpningsföreskrifter utfärdas av försvarets civilförvaltning sedan SJ har hörts. Efter vad jag har inhämtat har omfattningen av vpl 10-resorna kraftigt ökat. Detta uppges ha försvårat planeringen för SJ. fr.o.m. den 1 januari 1976 har därför nya tillämpningsföreskrifter utfärdats. Dessa innebär bl.a. att biljetterna säljs på SJ:s resebyråer samt att beställningarna skall göras senast torsdag. De värnpliktiga har uttalat missnöje med de nya bestämmelserna. Bl. a. har den värnpliktiga arbetsgruppen uppvaktat mig i frågan. De värnpliktigas möjligheter till ledighetsresor får självfallet inte försämras. Det är inte heller önskvärt att nya föreskrifter leder till ökade kostnader för administration. Inom försvarsdepartementet har vpl 10 resorna och det övriga reseförmånssystemets utveckling fortlöpande följts. Även om erfarenheterna av vpl 10-resorna hittills är begränsade anser jag likväl att en översyn och utvärdering av såväl vpl 10-resorna som det övriga reseförmånssystemet nu bör ske.

Herr talman! Jag vill tacka försvarsministern för svaret på min interpellation. Att denna interpellation väckts är ganska lättförklarligt med tanke på den relativt stora förändring som ägt rum i bestämmelserna för vpl 10-biljetten och även med tanke på det sätt varpå information härom lämnats eller kanske snarare avsaknaden av sådan information. fr.o.m. den 1 januari 1976 gäller nämligen att vpl 10-biljetter inte får säljas på stationerna, att sådan biljett skall beställas senast torsdag och att biljetterna skall säljas på eller via SJ:s resebyråer. Det har uppgetts att dessa förändringar skulle betingas av att skadegörelse ägt rum på transportmedlen, och sådant är naturligtvis beklagligt. Det finns dock knappast något som talar för att situationen i det avseendet förbättras genom att man försämrar möjligheterna att utnyttja det beställningssystem som man nu har. Vad händer t.ex. för de värnpliktiga som ligger vid förband där man saknar resebyrå och hur rimmar t.ex. resebyråernas öppettider med de värnpliktigas arbetstider? Det är några av de frågor som ställts och som ännu inte har fått något riktigt svar. I riksdagen har under flera år dessa frågor om de värnpliktigas reseförmåner tagits upp. Man hart.ex. tagit upp frågorna om samordningen mellan statens och kommunernas trafikmedel och även de tendenser till byråkrati som nu råder vad gäller beställningsförfarandet i stort. Riksdagens försvarsutskott sade också när denna fråga behandlades 1975: "De generella förbättringar i fråga om resor som har genomförts under senare år är högst betydande och utskottet delar försvarsministerns syn när det gäller inriktningen av ytterligare förbättringar. Det kan emellertid enligt utskottets mening finnas anledning att se närmare på de skäl som åberopas för en ytterligare liberalisering av reseförmånerna generellt sett. Detta gäller särskilt de administrativa nackdelar som kan finnas i det nuvarande systemet. Utskottet förordar därför att en översyn sker av gällande regler på området och att man i samband därmed också gör en utvärdering av erfarenheterna hittills av förmånssystemet i denna del.” Försvarsministern säger nu i sitt svar att när det här systemet infördes skedde det i samråd med SJ. Jag tar också för givet att man i dessa frågor, innan man gör några förändringar t.ex. i vpl 10, också har ett intimt samarbete med försvarets personalvårdsbyrå och vpl-arbetsgruppen. Försvarsministern säger vidare, vilket jag också krävt i min interpellation, att vpl-resorna och det övriga reseförmånssystemet nu skall ses över. Det är ett bra besked, som man bör hälsa med tillfredsställelse. Jag vill också erkänna att man, efter det att interpellationen har väckts, har handlagt de här frågorna raskt i försvarsdepartementet. Statsrådet säger också ifrån att de värnpliktigas resor inte får försämras och att de inte heller får byråkratiseras. Det är också ett bra besked från försvarsministern. Eftersom man ansett att det nuvarande systemet förorsakar mycket arbete lokalt bland de anställda på förbanden, bör man, som jag ser det, se över möjligheterna att genomföra helt fria resor eller att införa någon form av frikort. I praktiken har man ju redan nu liberala bestämmelser, eftersom de värnpliktiga har möjlighet att resa hem tre helger i månaden till ett relativt lågt pris. Jag skulle ändå vilja ha ett mer preciserat svar av försvarsministern när det gäller översynens omfattning. Min fråga är därför: ske även skall göra en förutsättningslös utredning om möjligheten att införa ett frikortssystem för de värnpliktiga?

Herr talman! Vi är alla överens om att det under en rad av år har gjorts mycket för att förbättra de värnpliktigas möjligheter att resa hem över permissioner och andra ledigheter. Olika reseformer gör det möjligt för värnpliktiga att oberoende av verklig kostnad och oberoende av reslängd ta sig hem. Detta har naturligtvis hälsats med tillfredsställelse av alla, främst av de värnpliktiga och deras anförvanter. Förra året uttalades i riksdagen enhälligt förhoppningar om att de värnpliktigas reseförmåner skulle ytterligare förbättras och detta utan att det skulle öka administrationen. Man förväntade sig snarare motsatsen. Men kort efter riksdagens uttalande krånglades systemet med vpl 10 biljetter till, och det innebar en klar försämring för de värnpliktiga.

Om sådan vandalisering kan man naturligtvis bara uttala sitt fördömande, liksom man ställer sig ytterligt frågande och tveksam inför nya bestämmelser som i sig själva kan tolkas som en kollektiv bestraffning. Det är ju någonting som borde tillhöra en svunnen tid. Jag hoppas emellertid att denna uppfattning är helt felaktig. Det finns möjligheter, herr försvarsminister, att gå litet utanför interpellationssvaret och om möjligt dementera denna uppfattning. Slutligen instämmer jag i försvarsministerns tanke på översyn och utvärdering av dessa resor. Den tanken är bra, men under den tid detta arbete pågår bör man göra allt man kan för att ta bort de inskränkningar i vpl 10-systemet som har införts fr.o.m. detta år.
Herr talman! Både herr Björk i Gävle och herr Petersson i Röstånga har uttalat sin uppskattning av de åtgärder som vi har vidtagit i departementet, och det finns kanske inte mycket att tillägga. Jag vill emellertid gärna framhålla att man inte bör blanda ihop två olika saker. Vid några tillfällen har det förekommit att värnpliktiga burit sig olämpligt åt under resa — det är tyvärr inte bara värnpliktiga som gör så, utan sådant kan inträffa var som helst — men det har ingenting med den här saken att skaffa. Myndigheterna har helt självständigt bedömt frågan, och jag antar att deras syfte har varit gott: de har velat åstadkomma en ny ordning, som enligt deras uppfattning skulle fungera bättre än det tidigare systemet. Det är bara så olyckligt att det i praktiken har blivit på det sättet att de värnpliktiga tydligen med ganska stor rätt kan uppfatta det nya systemet som en betydande försämring för deras vidkommande. 120 Min avsikt är ju att i den arbetsgrupp som jag tillsätter skall ingå representanter för både försvarsdepartementet och kommunikationsdepartementet men också för de här berörda myndigheterna och att denna arbetsgrupp omedelbart skall ta itu med frågan för att undersöka hur man skall kunna förbättra det som tydligen brister i den nya ordningen. Arbetsgruppen kommer sedan att få se över hela detta fält som har med värnpliktsresorna att skaffa. Det är däremot för tidigt att nu säga vad en sådan värdering kan komma att innebära. Jag måste naturligtvis som försvarsminister när jag väger den ena fördelen mot den andra för de värnpliktiga fråga mig var det är mest angeläget att vidta någon ändring. Detta är orsaken till att jag inte i dag kan ge något besked om hur långt man kan gå i det reformarbete som förestår.
Herr talman! Jag tycker ändå att det vore värdefullt om försvarsministern redan nu gjorde klart att en översyn också skall innefatta att möjligheterna till helt fria resor ses över eller att åtminstone en utvärdering görs av dessa möjligheter och de konsekvenser ett sådant system skulle innebära. Jag tror att de värnpliktiga vore tacksamma för ett klarläggande på den punkten.
Herr talman! Jag vet inte om jag uttryckte mig oklart — jag tyckte nog att jag antydde möjligheterna till olika bedömningar och sade att det inte gäller några begränsningar i det avseendet för arbetsgruppen. Det är dock många olika saker som bör bedömas i detta sammanhang, bl.a. kostnaderna. Det är t.ex. lätt att säga att jag skall införa kort, men det kan hända att det finns vissa praktiska hakar som man också måste ta hänsyn till. Om det skall vara ett personligt kort som skall gälla, måste man vara mycket noga med att det inte kommer på avvägar och missbrukas av obehöriga. De problem som kan inrymmas i frågan känner jag inte närmare till, och därför håller jag frågan öppen t. v., men det finns inga hinder för att arbetsgruppen tar upp den saken till behandling.

anförde: Herr talman! Herr Lövenborg har ställt följande tre frågor till mig: 1. När avser regeringen att fatta beslut om gruvbrytning i Kaunisvaara? 2. Kommer den samhällsekonomiska totalkalkylen att bli vägledande för beslutet? 3. Om regeringens beslut trots allt det anförda kommer att bli negativt, finns det då i beredskap något projekt av minst samma storleksordning som snabbt kan förverkligas? Interpellanten ger i sin bakgrundsredovisning sken av att regeringen och LKAB har något slags principiell motvilja mot detta projekt och på olika sätt strävar efter att förhala frågan. Detta är givetvis en grovt missvisande bild av det verkliga förhållandet.

Jag vill också framhålla att ärendet har visat sig mer omfattande och tidskrävande än vad som tidigare beräknats. Regeringen har hållits informerad om utredningsarbetets läge. Frågan utreds enligt min mening med all den skyndsamhet som är möjlig med hänsyn till nödvändigheten av att få fram ett tillfredsställande underlag för beslut i en så komplicerad fråga som det här gäller. Vad är då den närmare anledningen till att denna utredningsuppgift har visat sig så tidskrävande? Två väsentliga skäl förtjänar att framhållas särskilt, nämligen transportproblemet och svavelfrågan. Båda dessa problem har krävt ett tekniskt-ekonomiskt nytänkande. Transportproblemet har tvingat fram analyser av möjligheterna att transportera malmen i rörledning på avstånd upp till 200 km i ett arktiskt klimat, något som aldrig tidigare skett. Malmen har hög halt av svavel, vilket bl.a. med hänsyn till miljökraven medför särskilda problem. LKAB har tagit fram helt nya metoder för att bemästra svårigheterna. Det har krävts ingående försök innan dessa metoder har kunnat utarbetas och prövas från både tekniska och ekonomiska synpunkter. LKAB har den 21 januari 1976 överlämnat visst utredningsmaterial till nämnden för statens gruvegendom. Detta material behöver kompletteras med en samhällsekonomisk bedömning. Jag har erfarit att nämnden avser genomföra en sådan studie. Mot denna bakgrund är jag för dagen inte beredd att uttala mig om när regeringens ställningstagande kan ske. Att ett beslut inte enbart kommer att grundas på företagsekonomiska bedömningar står, som har framgått av min redogörelse, dock redan nu klart. Jag vill också framhålla att regeringen är väl medveten om den besvärliga sysselsättningssituationen i Pajala kommun och i andra kommuner i Tornedalen. Ett uttryck för detta är tillsättandet i juni 1974 av den särskilda arbetsgruppen för bevakning av sysselsättningsfrågor i Tornedalen, i vilken länets landshövding är ordförande. I gruppen ingår företrädare för industri och arbetsmarknadsdepartementen samt arbetsmarknadsstyrelsen. Gruppen arbetar med bred inriktning och analyserar därvid olika projekt som kan tänkas ge sysselsättningseffekter.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret, men jag tvekar inte att beteckna det som synnerligen torftigt. Min interpellation mynnade ut i tre frågor: ”1. När avser regeringen att fatta beslut om gruvbrytning i Kaunisvaara? 2. Kommer den samhällsekonomiska totalkalkylen att bli vägledande för beslutet? 3. Om regeringens beslut trots allt det anförda kommer att bli negativt, finns det då i beredskap något projekt av minst samma storleksordning som snabbt kan förverkligas?” Frågorna 1 och 3 besvaras över huvud taget inte av statsrådet. Fråga 2 besvaras i någon mån genom formuleringen: ” Att ett beslut inte enbart kommer att grundas på företagsekonomiska bedömningar står, som har framgått av min redogörelse, dock redan nu klart.” Att ett beslut ”inte enbart kommer att grundas på företagsekonomiska bedömningar” låter inte heller särskilt förpliktande. Det hade känts betydligt tryggare om statsrådet sagt att den samhällsekonomiska totalkalkylen skall vara avgörande. Statsrådet ger i svaret en historisk genomgång som säkert är riktig men som inte tillför frågan något nytt som hittills inte varit känt. Men faktamaterial är ju alltid bra att ha, och jag sparar den delen för mitt numera ganska omfattande arkiv om en av Sveriges största kända outnyttjade järnmalmstillgångar. Statsrådet Johansson ger också uttryck för en viss irritation i sitt svar till mig. Han anser att interpellanten söker ge ”sken av att regeringen och LKAB har något slags principiell motvilja mot detta projekt och på olika sätt strävar efter att förhala frågan”. Jag har tittat på min interpellation och förmodar att det möjligen kan vara följande rader som något har förtörnat statsrådet: ”Att i den situationen låta en av LKAB-ledningen uträknad kostnad bli ett väsentligt skäl att ytterligare förhala frågan vore att cyniskt och brutalt överge befolkningen i övre Tornedalen” — och inte minst i Pajala kommun. Detta kommer efter det att jag i föregående stycke beskrivit situationen i Pajala kommun, som verkligen är så dyster som den kan bli. Att frågan om gruvdrift i Kaunisvaara har förhalats under året vill jag bestämt och envist hävda. Hade frågan forcerats på det sätt som situationen i Tornedalen och framför allt Pajala kommun krävt, så borde gruvbrytningen vid det här laget ha varit i full gång. Den heta viljan, från både regeringens och LKAB:s sida, har saknats, och det kan inte döljas vilken vokabulär man nu än använder. Eller skulle jag ha använt ett annat ord än förhalning? Ja, det kan man alltid fundera över. Det finns ju ett betydande register, men det är inte troligt att något annat adekvat uttryck hade gjort industriministern gladare. Statsrådets irritation får väl lägga sig, men nog måste det vara lätt att förstå befolkningens irritation — för att inte säga desperation.

Då ansåg också SGU att det fanns så många data om malmen att vidare undersökningar var onödiga. Vad som återstod var en ekonomisk bedömning av malmens brytvärde. Det har verkligen gått lång tid — från 1918 till 1976 — och fortfarande svävar befolkningen i området i ovisshet om det verkligen skall bli någon gruva. Jag har använt ordet förhalning, men jag kan försäkra statsrådet att det är ett synnerligen modest uttryck i jämförelse med de omdömen som görs av människorna i Tornedalen och Pajala kommun. Det har sagts att projektet är avgörande för Pajala kommuns framtid - för om kommunen skall kunna leva vidare som kommunal enhet eller dömas till döden.

Man har också gjort en prognos för utvecklingen fram till 1980. När vi har hunnit dit — och det är ju inte många år kvar — är folkmängdssiffran nere i 7 749 personer. Då har man alltså tappat 50 26 av kommuninvånarna, och även i det avfolkningsdrabbade Norrbotten ligger detta i särklass. Dessutom har länsstyrelsens flitiga prognosmakare blickat fram ända till 1990, och till dess har befolkningstalet dalat ner med ytterligare ca 1000 invånare och skulle då vara nere i 6 811. Ja, herr statsråd, nog är väl detta siffror som för länge sedan borde ha utgjort argument för snabba och genomgripande insatser. Men det har inte skett. Låt-gå-politiken har varit förhärskande trots alla uppvaktningar från Pajala kommun, och resultatet är som synes förskräckande. Det är de hel och halvtomma byarna man åker igenom, det är de ödelagda jordbruken och det är en åldersfördelning som håller på att bli helt bakvänd. Alla de siffror som jag tidigare anfört har pekat nedåt. Det gör också den procentuella andelen av barn upp till 14 år inom befolkningen under tiden 1970-1980. Den sjunker då från 23 96 till 15 96, naturligtvis beroende på att de åldersgrupper som kan ägna en del av fritidens energi åt att föröka släktet blir allt mindre i kommunen. Det finns emellertid en procentsiffra som ökar — men den ger verkligen inget underlag för optimism. Det är antalet människor på 65 år och uppåt, vilkas procentandel ökar från 12 96 1970 till 23 926 1980. Vad innebär nu det? Jo, det innebär helt enkelt att man är i färd Snart är man alltså i det läget att statsmakterna kan säga: I Pajala kan vi inte göra några satsningar — det finns ingen produktiv arbetskraft kvar. På pensionärer bygger man ingen framtid. Om gruvdrift i Jag målar inte upp någon karikatyr med detta. Verkligheten är allvarlig — Kaunisvaara nog. Framtidsperspektivet, om ingenting snabbt kommer att ske, kan man lätt förutse. : Med Pajala kommun är det i dagsläget ungefär som med en svårt sjuk patient. Man har diagnosen klar. Patienten håller på att förblöda, och det vet myndigheterna om. I det här fallet finns ingen annan läkare än samhället, staten, som hittills har nöjt sig med att bevittna hur patienten undan för undan försvagas. I annat sammanhang skulle en sådan läkare dras inför socialstyrelsens ansvarsnämnd och dömas till straff, androm till varnagel. Det finns en medicin som måste sättas in. Den löser inte kommunens alla problem, men den stoppar den nuvarande blodavtappningen och ger kommunen förutsättningar att överleva och utvecklas. Den medicinen är att man snabbt öppnar gruvbrytning i Kaunisvaara. Det kan ge ett tillskott på 800 nya arbetstillfällen eller något mindre, beroende på vilket brytningsalternativ man väljer. Därtill kommer ännu mera i indirekt sysselsättning, i servicenäringar, anläggningsarbeten osv. Detta skulle skapa en helt ny situation för Pajala kommun. Där har man nu länge väntat på ett positivt besked. Gruvfyndigheten har som sagt varit känd sedan början på 1930-talet, och ett besked har utlovats, men ingen vet när det kommer. Eventuellt kan ett beslut fattas under sommaren, har det sagts. Det låter svävande och ovisst, och i svaret till mig har statsrådet alls ingen uppfattning om en tänkbar tidpunkt för klarsignal. Jag tycker att detta är oroväckande och vill än en gång använda mig av samma formulering som i interpellationen: Hur länge tänker man hålla människorna på förhoppningarnas halster? Jag har ställt frågan om det är den samhällsekonomiska bedömningen som kommer att bli avgörande för beslutet, och statsrådet Johansson antyder att så kan bli fallet.

Det är många faktorer som skall in på det pluskontot. Dessutom —- och det räknar jag som en högst betydande plusfaktor — breddar man gruvbrytningen i Norrbotten och koncentrerar inte all malmexploatering till Kiruna och Gällivaregruvorna. Slutligen bör man också på pluskontot sätta upp vad detta ger människor utöver det rent materiella. Det är sådant som inte kan mätas 125 i pengar. Ty hur kan man mäta lyckan, glädjen och tillfredsställelsen hos människor som får chansen att stanna kvar i den bygd som har sett dem födas, den bygd där de trivs och där de vill leva vidare? Det är i pengar räknat helt omätbara ting, men ur mänsklig synpunkt är de ack så betydelsefulla. Allt detta bör tas med i den samhällskalkyl som skall ligga till grund för beslutet, och då kan det bara bli ett positivt beslut. Men det måste fattas snabbt, jag understryker det, ty' det är bråttom för Pajala kommun! Nu säger statsrådet Johansson att regeringen är medveten om att Pajala kommun befinner sig i ett svårt läge, och det bör då innebära att statsrådet på allt sätt försöker forcera fram ett beslut, som enligt min mening borde komma någon av de närmaste månaderna. Det finns inte rådrum för ytterligare förhalning. Statsrådet får ursäkta att jag använder det uttrycket om ett projekt som är diskuterat sedan 1918.

Herr talman! I den regionalpolitiska debatten har man från regeringens sida ofta framhållit att det inte är pengar som saknas utan konkreta objekt att satsa på. I den fråga som vi nu diskuterar, Kaunisvaaraprojektet, verkar det vara ett omvänt förhållande. Genom att starta gruvbrytning i Kaunisvaara har regeringen ett konkret, realistiskt objekt att satsa på men tvekar när det gäller pengarna. Sett ur Pajala kommuns synpunkt brinner det nu i knutarna. Något måste göras snabbt för att förhindra en katastrof. Det snabbaste sättet att motverka en utarmning för Pajala är att gruvbrytningen i Kaunisvaara kommer i gång utan ytterligare dröjsmål. Den utredning som LKAB nyligen offentliggjort visar att Kaunisvaaraprojektet även från företagsekonomiska synpunkter kan ge en viss förräntning på investerat kapital. Enligt utredningen förefaller det inte osannolikt att Kaunisvaaraprojektet skulle kunna ge förhoppningsvis en 8-procentig förräntning. Det tycker jag inte är dåligt. Även om man skulle få en lägre avkastning än 8 96 borde regeringen inte tveka att starta gruvbrytning i Kaunisvaara. Som jämförelse med Kaunisvaaraprojektets förräntningsmöjligheter på ca 8 96 kan jag nämna att Statsföretagsgruppens lönsamhet mätt på totalt arbetande kapital under åren 1970-1973 var i genomsnitt 6 96. Men det skulle vara fel om Kaunisvaaraprojektets förverkligande avgjordes enbart på företagsekonomiska skäl. Jag viil vara den första att understryka att så inte får bli fallet. Till grund för ett ställningstagande i frågan, om gruvbrytning kan startas i Kaunisvaara, skall givetvis ligga en samhällsekonomisk bedömning. I interpellationssvaret säger industriministern att LKAB:s utredningsmaterial från den 21 januari i år behöver kompletteras med just en samhällsekonomisk bedömning. När det gäller behovet av en samhällsekonomisk bedömning i en sådan här fråga råder inga delade meningar mellan mig och industriministern. Däremot kan jag inte dela industriministerns uppfattning att den samhällsekonomiska bedömningen för Pajalas vidkommande kräver ytter ligare studier, som sägs i interpellationssvaret. Industriministern kan väl vara överens med mig om att något snabbt måste ske i Pajala kommun för att rädda sysselsättningen. Den samhällsekonomiska bedömningen måste därför vara tämligen given för Pajala kommun. Ju snabbare man kommer i gång med Kaunisvaaraprojektet, desto större blir den samhällsekonomiska vinsten. Den måste stiga i takt med ökningen av sysselsättningen i Pajala och med den förbättring som därmed sker av utnyttjandet av alla samhällsinvesteringar som har gjorts i kommunen. Det finns, herr industriminister, inga andra bedömningar som kan göras i denna fråga. Men om vi fortsätter och utreder den samhällsekonomiska effekten blir kalkylen bara sämre och sämre ju längre vi uppskjuter startandet av gruvbrytning i Kaunisvaara. Den avgörande frågan när det gäller om gruvbrytning kan startas i Kaunisvaara är att projektet även med utgångspunkt i företagsekonomiska kalkyler kan ge en viss förräntning på nedlagt kapital. Nu återstår bara att ägaren, i det här fallet staten, bestämmer sig för på vilken nivå förräntningsvärdet bör ligga. Med detta vill jag anknyta till offertsystemet, som regeringen tillmätt så stor betydelse när det gällt att förena det företagsekonomiska intresset med det samhällsekonomiska. Kaunisvaaraprojektet skulle ha varit ett utomordentligt tillfälle för regeringen att i praktisk handling omsätta andemeningen i propositionen 1969:121. Därför ställer jag avslutningsvis frågan till industriministern: Varför har regeringen inte begärt någon offert av förvaltningsbolaget eller LKAB i denna fråga?
Herr talman! Detta är ju en mycket besvärlig fråga — det visar också de anföranden som nu har hållits. Det är lätt att rent känslomässigt gripas av de problem som föreligger i Tornedalen och inte minst i Pajala. Herr Lövenborg resonerade ungefär som om det bara är han och möjligtvis hans parti som har känsla och förståelse för den situation som medborgarna i Tornedalen upplever. Jag vågar garantera att vi i lika hög grad söker engagera oss i de problem som bygden där uppe har, att vi har lika stor känsla för medborgarnas rätt till arbete och utkomst. Men jag tror det är nödvändigt att även i ett känslomättat engagemang söka göra en så realistisk bedömning som möjligt. Herr Lövenborg resonerar ganska enkelspårigt. Han säger ungefär följande: Här finns ju malm. Varför sätter man då inte i gång att bryta den malmen? Det spelar ingen roll vad det kostar. Men vi måste ändå veta om de tekniska förutsättningarna för brytning av malmen är för handen, vi måste veta någonting om avsättningsmöjligheterna för malmen och vi måste veta vad det kostar att bryta malmen. Jag har i mitt svar redovisat att det var två mycket väsentliga problem som man ställdes inför: transportproblemet och avsvavlingsproblemet. Men de båda talarna har förbigått detta. De har förbigått det utomordentliga utredningsarbete som LKAB har lagt ned för att undersöka möjligheten att transportera malmen från Kaunisvaara antingen till Gällivare eller ned till Luleå. Efter studier av motsvarande problem i Australien och USA har man så småningom kommit fram till att det finns tekniska möjligheter att via rörledningar trots klimatförhållandena klara själva transportproblemet, även om det är kostsamt. Det andra problemet är den speciella sammansättningen av malmen — den är mycket svavelhaltig. Efter studier vid amerikanska institutioner har man försökt komma fram till en metodik för att lösa det problemet. Då har man alltså kommit så långt att man kan konstatera att tekniskt bör malmbrytningen kunna klaras. Avsättningsmässigt kan man tänka sig att merparten. av malmen tas till stålverket i Luleå. Men sedan kommer ändå kostnadsfrågan in i bilden. Vad kostar detta? Ja, här stiger nog herr Stridsman fram och säger: Man har ju sagt att man får 8 96 på det nedlagda kapitalet. Jag hade, herr Stridsman, några timmars överläggningar med LKAB:s ledning häromdagen. Vi gick igenom kalkylerna och jag frågade: Vad kostar detta, och hur mycket måste LKAB vid en någorlunda rimlig förräntning ha från samhället — kalla det gärna samhällskostnad? Man har angivit att förlusten eller det som vi behöver subventionera i annan ordning ligger någonstans mellan 45 och 65 milj.kr. per år. Om vi får 700 människor sysselsatta, betyder det att vi skall subventionera med ca 100 000 kr. per år och anställd. Herr talman! Är det då så underligt om vi frågar oss hur den kostnaden förhåller sig till de samhällsekonomiska värden som står på spel? Det skall undersökas. Undersökningen pågår. Jag hoppas att den inte skall behöva ta mer än ungefär tre månader. Det är nämnden för statens gruvegendomar som har lagt det uppdraget på industriverket. Men är det inte också rimligt att vi undersöker om det finns alternativ till sysselsättningen och vad de kommer att kosta? Vi kommer därför att begära att Statsföretag och Svetab — Svetab är ju en del av Statsföretag — utarbetar en offert på ett företag av något slag som kan ge sysselsättning åt inemot 200 människor. Det gäller alltså inte en offert på gruvbrytningen — en sådan får vi i annan ordning — utan det är sysselsättning av annat slag. Jag skall nu inte ge mig in på några funderingar över vad slags sysselsättning det kan bli fråga om, utan det får bli Statsföretags och Svetabs uppgift. Jag hoppas att man även i detta fall inom loppet av tre månader kan prestera ett förslag i det avseendet och att vi då också får en offert på vad det kommer att kosta, så att detta kan ställas i förhållande till den samhällsekonomiska värderingen. Herr talman! Vi har sannerligen känsla för att skyndsamhet här är av nöden, och vi kommer att påskynda de ytterligare bedömningar som skall ligga till underlag för en mera slutgiltig prövning. Jag gjorde ett litet observandum när jag lyssnade till herr Lövenborg. Han frågade vad det är som har gjort mig irriterad. Jag känner mig inte alls irriterad vare sig av frågan eller av de uttalanden som herr Lövenborg gjorde. Men det var rätt intressant att iaktta att herr Lövenborg, när han citerade en mening ur sin interpellation, bara läste halva meningen. ningen uträknad kostnad bli ett väsentligt skäl att ytterligare förhala Torsdagen den frågan vore att cyniskt och brutalt överge befolkningen i övre Tornedalen 12 februari 1976 ===.” Där stannade herr Lövenborg, men fortsättningen lyder: ”—--- som under många år, inte minst inför varje valrörelse, har hållits på Om gruvdrift i förhoppningarnas halster.” Detta var kanske en medveten förkortning <Kaunisvaara av citatet. Här uppträdde nu två talare från den övre Norrlandsbygden, som tycks vara ute för att inge förhoppningar, förhoppningar som man kanske inte på något sätt behöver infria men som kan vara av ett visst värde för dessa i den debatt som nu förs där uppe. Jag sade tidigare att det kan vara bra med känsla och med ett känslomässigt engagemang, men vi får inte glömma bort realismen, de faktiska möjligheterna att lösa ett problem. Jag har inte velat inge förhoppningar genom att säga att oavsett vad det kostar, så skall vi sätta i gång gruvbrytningen. Jag är beredd att undersöka möjligheterna för en gruvbrytning och även till alternativa sysselsättningar. Sådana alternativ kan ge oss möjligheter att skapa den sysselsättning som i dag behövs, om än inte i den omfattning som en gruvbrytning skulle kunna ge. Oavsett vad vi nu gör så har vi kvar möjligheterna att också i det långsiktiga perspektivet bedöma gruvbrytningen. I ett annat klimat, inte minst när det gäller ekonomin men också när det gäller efterfrågan, utesluter jag inte att även den kost nadsmässiga bedömningen av gruvprojektet kan komma att bli en annan än den vi i dag har möjlighet att göra. Men jag skulle ändå inte vilja ställa ut en växel i detta avseende. Däremot vill jag klart säga ifrån att så långt det är möjligt kommer vi att engagera oss i att söka skapa sysselsättning i Tornedalsbygden.

Herr talman! Statsrådet Rune Johansson tycker att jag försöker ge ett intryck av att det bara är jag och mitt parti som har ett engagemang i den här frågan. Jag tror inte att jag har någon anledning att försöka ge det intrycket. I Pajala kommun och jag tror i hela Norrbotten finns en veritabel folkfront som spänner över alla partigränser för att man skall klara problemen i Pajala kommun. Då är det mest gripbara och påtagliga gruvbrytning i Kaunisvaara. När det gäller den av Rune Johansson påtalade utelämningen i citatet av en mening i min interpellation vill jag säga att jag senare i mitt anförande citerade även slutet av stycket. Industriministern vidhåller att frågan om gruvbrytning i Kaunisvaara har handlagts med den skyndsamhet och handlingskraft som varit möjlig. Befolkningen i Pajala kommun delar inte den uppfattningen, och det gör jag inte heller. Jag är precis lika klar som statsrådet över att en gruva öppnar man inte i en handvändning. Men det har verkligen funnits möjligheter under lång tid. Politik är att vilja, har vår statsminister sagt. Jag är övertygad om 129 130 att hade den heta viljan verkligen funnits så hade gruvbrytning i Kaunisvaara nu varit verklighet och läget i Pajala kommun betydligt bättre. Men låt oss inte gräla om det som har varit och det som inte gjorts. Det viktigaste nu är att beslutsamhetens friska fläktar blir pådrivande för regeringens beslut. Det finns en klar folkopinion som kräver att projektet sätts i gång, och den spänner över alla partigränser. Det bör också väga något vid ställningstagandet. Det talas om höga investeringskostnader. Rune Johansson säger att man inte till varje pris kan öppna den här gruvan. Ja, det blir säkert inte billigt att börja gruvdrift i Kaunisvaara, men det nuvarande tillståndet i kommunen är verkligen också en dyrbar historia för samhället. Den låga sysselsättningen innebär stora kostnader för staten. Bara som ett exempel kan jag ta detta med skatteutjämningen. Det är ett system som medför kompensation dels för högre kostnadsläge, dels för lägre skattekraft. Den låga skattekraften är ett direkt resultat av dålig tillgång på sysselsättningstillfällen. Under 1970-talet har Pajala kommun fått ungefär 100 miljoner i skatteutjämningsbidrag, räknat i dagens penningvärde. Utan det bidraget skulle kommunens inkomster ha halverats. Även de mest grundläggande uppgifter som en kommun har att sköta skulle inte ha kunnat fullgöras utan bidraget. Hälften av det belopp jag nämnde, 50 miljoner, har tillfallit Pajala kommun på grund av låg skattekraft. Låt oss anta att ett industrijobb kostar så mycket som 300 000 kr. i investeringar. Med hjälp av dessa 50 miljoner skulle det då ha kunnat skapas 165 nya arbetstillfällen. Industriministern skulle alltså med gott samvete ha kunnat överlämna 50 miljoner till Statsföretag på villkor att 165 nya industrijobb skapades. Det hade varit väl använda pengar. En hundraprocentig subventionering av ett sådant projekt skulle alltså vara lönsam för Statsföretag AB. Kalkylerna skulle inte belastas med en enda krona för avskrivningar. Statsföretags vinst skulle stiga. Finansministerns skatteinkomster från Pajala kommun skulle stiga och hans utgifter för kommunen sjunka, både vad gäller skatteutjämningsbidrag, arbetslöshetsunderstöd och arbetsmarknadspolitiska insatser. På detta sätt måste man räkna också i fråga om den här gruvan i Pajala kommun. Det har talats om ett investeringsbelopp på 1,5 miljarder kronor. Det har skrämt en del folkvalda och fått dem att rygga tillbaka inför beloppets storlek. Min personliga uppfattning är förstås att det under årens lopp har hämtats så enorma rikedomar från Norrbotten att det inte är mer än en skärv som skulle ges tillbaka. Jag är dessutom övertygad om att investeringen insatt i en totalekonomisk kalkyl skulle betala sig. Misstanken finns också att LKAB vid sin begränsade undersökning har huggit till litet väl kraftigt för att det därmed skulle vara lättare att dödförklara projektet. Jag vill fråga statsrådet Rune Johansson om han anser att den in vesteringssiffra som nämnts på 1,5 miljarder kronor ligger inom en realistisk ram. Jag vill också fråga honom om det gjorts någon undersökning av jämförbara kostnader för det gruvprojekt som den finska staten har börjat ungefär en mil från Kaunisvaara på den finska sidan. Det borde vara av betydande intresse.

Industriministern framhåller i sitt inlägg att stora svårigheter varit förknippade just med transportproblemet och svavelfrågan. Låt mig bara utan att fördjupa mig alltför mycket i transportproblemet säga att frågan om en pumpledning har vissa nackdelar — det säger man i utredningen. Det är speciellt två nackdelar som ett sådant transportsystem har. På grund av rostmån, sägs det i utredningen, måste man i förväg bestämma livslängden på projektet. Det är klart att det är mycket svårt att göra en sådan beräkning. Gruvdriften kanske kan hållas i gång i 20 eller låt oss säga 30 år, och om man gör en felbedömning är det vanskligt om man har bestämt sig för ett transportsystem av den här typen. Jag har också för mig att frågan om avsättningen för malmen i viss mån redan är löst. Enligt utredningen pekar alla tecken på att malmen i första hand skall gå till Luleå. En annan sak som jag tycker är intressant och som jag frågade industriministern om är varför man inte från regeringens sida i egenskap av ägarpart till Statsföretag och även till LKAB begärt in en offert när det gäller Kaunisvaaraprojektet. Nu säger industriministern att han haft ingående samtal med företrädare för LKAB i flera timmar och att man därvid kommit fram till att malmbrytning i Kaunisvaara skulle medföra en förlust på mellan 45 och 60 milj.kr. per år. Det var en nyhet! Jag vet inte om det skall uppfattas som ett svar på den fråga jag ställde. Jag måste återgå till den utredning som LKAB har gjort. LKAB:s slutsatser enligt utredningen är att projektet inte ger den förräntning som ett gruvföretag kräver — det slår man fast och det har jag också försökt säga här. LKAB menar att man borde få en förräntning på minst 20 96 men anser att i det här fallet en förräntning på kanske 8 6 inte är osannolik. Nu säger emellertid industriministern att projektet skulle komma att medföra en förlust på mellan 45 och 60 milj.kr. per år. Någon förlust talar man inte alls om i utredningen. Därför uppstår givetvis en massa frågetecken. Var kan man få fram det här materialet? Jag vill anknyta till det som herr Lövenborg i viss mån var inne på: Hur snabbt kan man få fram uppgifter om hur pass stora samhällets kostnader skulle bli i det här fallet? Enligt LKAB:s egen utredning, som är satt på pränt, talar man inte om några direkta förluster, men industriministern talar om förluster på mel lan 45 och 60 milj.kr. per år. Det vore intressant att få veta hur man fått fram dessa skillnader. Sedan sade industriministern att vi inte skall glömma bort realismen i den här frågan. Jag tycker inte att jag har glömt bort realismen. Kaunisvaara har utretts väldigt länge. Vi från centern har inte bara kört på. Vi har ansett att man måste få utreda den här frågan i lugn och ro. Men någon gång måste vi få fram ett utredningsresultat så att vi kan ta ställning till denna fråga. I interpellationssvaret hänvisade industriministern till en interpellationsdebatt som jag hade med arbetsmarknadsministern för ungefär ett år sedan i den här kammaren. Då sade arbetsmarknadsministern till mig att man kunde förvänta sig en utredning som kanske var klar med sitt ställningstagande under sommaren 1975. Nu säger industriministern att den kanske är klar om tre månader. Vi kommer då närmare sommaren 1976. Här har vi väntat på utredningsresultat, och i alla fall från centerns sida inte enbart kört på utan varit realistiska och försökt invänta resultat. När vi nu får gensvar i form av en utredning från LKAB som, vad jag kan bedöma, är realistisk, då måste jag utgå från att nu verkligen föreligger sådana fakta att vi med utgångspunkt i den utredning LKAB gjort kan ta ställning i den här frågan. Därför vill jag ännu en gång återkomma till industriministern och ställa frågan: Varför har inte regeringen begärt offert från Statsföretag eller LKAB och blir förlusten verkligen 45-60 milj.kr. årligen.
Herr talman! Till herr Lövenborg skulle jag vilja säga att såvitt jag kan bedöma är den investeringskostnad på 1 1/2 miljard kronor, som LKAB har räknat fram, en realistisk bedömning. Om den kostnaden är hög eller inte måste avgöras med hänsyn till den avkastning man kan få ut av de pengar man satsar. Vid en normal företagsekonomisk bedömning skulle, vad jag kan förstå, svaret från LKAB — om vi begärde en offert — bli att man vill ha något mellan 45 och 65 milj.kr. för att bryta malmen. Så långt är vi alltså komna och då får vi göra en bedömning av de samhällsekonomiska konsekvenserna, precis som vi gjorde i Stekenjokk där vi kom fram till att det var rimligt att för en 20-årsperiod med brytning av kopparfyndigheterna i Stekenjokk ställa upp en garanti på 50 milj.kr. Det skulle kunna bli förluster, men dem kan man ta därför att de uppvägs av de samhällsekonomiska och rent mänskliga fördelar som sysselsättningen innebär. Det är en sådan bedömning vi vill göra även för Pajalas vidkommande. Jag har sagt här att bedömningen från gruvnämndens och industriverkets sida är att man bör kunna klara en sådan utredning på tre månader och jag anser att det är nödvändigt att göra det. Men jag vill därutöver även ha möjligheten att få in ett alternativ. Finns det ett alternativ? Kan vi få fram ett företag som ger sysselsättning för 150-200 personer mycket skyndsamt och vad skulle det kosta? Det tycker jag ändå är en ganska rimlig uppläggning. Man kan göra jämförelser med projekt i Finland. Det är klart att det finns anledning att snegla på vad man gör i Finland, där man bryter malm som ligger på ungefär samma breddgrad. Men då kommer vi in på frågan vad det kostar. På vilken nivå ligger lönerna i Finland i förhållande till de lönekostnader vi har i Sverige? Vi har väl ändå anledning att säga oss att om vi skall öppna en gruva i Kaunisvaara så skall lönen vara den som är gängse för gruvbrytning i andra svenska företag. Jag kan alltså inte se att vi därifrån får någon avgörande vägledning. Vid bedömningen om denna investeringskostnad är rimlig, dess storleksordning osv. får man ändå inte bortse från att vi för en diskussion i annat sammanhang om mycket större investeringar i vår norra landsdel.

Herr talman! Uppgiften om det årliga underskottet på 40-60 milj.kr. var också för mig en nyhet, herr statsråd. Över huvud taget är det här sifferresonemanget ganska intressant. Statsrådet Johansson säger att en investeringskostnad på 1,5 miljarder kronor förefaller någorlunda realistisk. Jag måste säga att jag tycker att investeringssiffran förefaller mycket hög, och jag vill återigen gå in på erfarenheterna från den finska sidan. Finländarna har nyligen öppnat en gruva som ligger bara några mil från Kaunisvaara. I en intervju i Dagens Nyheter har chefen för den gruvan talat om att man där investerade 120 milj.kr. och bryter 1 miljon ton per år. I LKAB-utredningen talas det om att man skall bryta 5 miljoner ton malm, vilket skulle kräva investeringar på 1,5 miljarder kronor. De yttre förutsättningarna vid de här båda gruvorna skiljer sig inte särskilt mycket från varandra, men de båda investeringsbeloppen är helt olika. Det är rätt förbryllande. I samma intervju i Dagens Nyheter talar chefen för gruvan om att finska staten svarar för räntan på det investerade kapitalet — och med den förutsättningen gör man inga förluster. Mot bakgrund av de fakta som anförs bl.a. från finskt håll anser jag att det finns underlag för mycket starka tvivel när det gäller tillförlitligheten i LKAB:s kalkyler. Jag vågar än en gång yppa misstanken att siffrorna är väl rundhänt tilltagna för att LKAB skall komma ifrån en uppgift som man inte är särskilt intresserad av. Eftersom jag nämnde några finska erfarenheter kan man också fundera över ett eventuellt samarbete när det gäller avsättningen. LKAB:s utredare har sagt att finnarna inte var intresserade av att köpa malm från Kaunisvaara, men i samma DN-intervju som jag nyss har nämnt säger den finske gruvdirektören att Finland vill köpa malm från Sverige för det expanderande järnverket i Brahestad och att malm från Kaunisvaara måste bli billigare än malm från Kiruna eller Malmberget. Jag tror att avsättningen över huvud taget inte är något problem, för även Norrbottens Järnverk har förklarat sig berett att ta emot malmen. Sammanfattningsvis: Kan finländarna öppna en gruva på andra sidan gränsen och förklara att de i stort sett inte gör några företagsekonomiska förluster borde det gå också på den svenska sidan, då förutsättningarna är likartade. Den sista frågan i min interpellation — om man har något annat projekt i beredskap om svaret beträffande gruvdriften mot all förmodan skulle bli negativt — lämnas ganska öppen. Statsrådet talar om att det vore acceptabelt att tänka sig ett företag med 150-200 personer. Det är klart att det vore bra. Men även detta svävar helt i det blå. Jag hävdar att det behövs ett företag av annan storleksordning och ett klarare besked, om människorna skall känna någon som helst trygghet, för den händelse det skulle bli ett negativt besked.

Herr talman! Jag skulle vilja återkomma med en fråga i anslutning till det underskott på 45-60 miljoner som industriministern nämnde. Har LKAB i sin företagsekonomiska kalkyl räknat med en avkastning på 20 eller 25 96, och är det detta som föranleder ett krav på 45-60 milj.kr.? Det vore intressant att veta, eftersom det inte alls framgår av utredningen. Det är vidare välkommet om 150 eller kanske 200 personer kan få sysselsättning i Pajala kommun. Men jag tror inte att vi skall sätta det ena mot det andra. Jag tror att såväl en gruvbrytning som eventuell annan sysselsättning mer än väl behövs i den delen av inlandet och i Tornedalen.
Herr talman! Jag har upplyst om att LKAB har gjort den bedömningen att vid en normal företagsekonomisk avkastning av brytningen stannar förlusten vid mellan 45 och 65 miljoner. Vilka procenttal för förräntningen man har använt kan jag inte exakt ange. Jag har också velat ge ett svar på herr Stridsmans fråga varför vi inte begärt en offert från LKAB på en brytning i detta sammanhang. Svaret är att LKAB vid en eventuell offert på brytning av malmen i fråga preliminärt kommer att begära en summa som ligger på den nämnda nivån. Detta har vi självfallet att bedöma mot bakgrund av de samhällsekonomiska värdena som står på spel. Kan det vara rimligt att satsa dessa pengar? Jag skall inte göra något uttalande om det just nu utan vill först se på resultatet av den samhällsekonomiska utvärderingen. Nu säger herr Lövenborg att LKAB-ledningen uppenbarligen har försökt att övervärdera kostnaderna. I mina samtal med LKAB-ledningen har det klart framgått att företaget i och för sig haft ett stort intresse av brytningen av malmen i Kaunisvaara. Om LKAB skulle bryta 21/2 miljon ton malm per år och transportera denna till Luleå, skulle företaget därmed ha ett större utrymme för försäljning av den malm som bryts i Kiruna. Man menar alltså att det skulle vara ett värdefullt tillskott. Men LKAB:s skyldighet är att göra upp så realistiska kalkyler som över huvud taget är möjliga över utgifterna för denna brytning och över vad den malm som det gäller kommer att kosta. Det är från den utgångspunkten, herr talman, som jag tillåter mig att säga att herr Lövenborg gör sig skyldig till en oförsynthet när han uttalar att LKAB ledningen medvetet försöker ta upp kostnader som inte har täckning i verkligheten.
Herr talman! Jag har ingen anledning att försöka sätta änglavingar på LKAB-ledningen. Den har i andra sammanhang betett sig på ett rätt underligt sätt, och jag är inte alls främmande för tanken att den också vinklar en utredning på det sätt som den själv vill. Jag vill i alla fall som slutinlägg i denna debatt säga att statsrådet Rune Johanssons besked tyder på att man inte har något rejält projekt i beredskap om det, mot allt förnuft, blir ett nej till gruvdriften. Jag anser att läget i Pajala måste innebära en förpliktelse för regeringen att fatta beslut om en gruvbrytning och göra det mycket snabbt. I annat fall tvekar jag inte att säga att man begår ett svek mot människorna i Pajala kommun och i Tornedalen, som nu i två eller tre decennier matats med den ena utredningen efter den andra samtidigt som avfolkningen och ödeläggelsen har gripit omkring sig. Jag vill understryka att regeringen måste fatta ett positivt beslut och dessutom betrakta detta bara som en början till åtgärder som måste planeras för hela Tornedalen och övriga inlandskommuner. Jag har nämnt att industriella projekt kan subventioneras till 100 ?5 och ändå innebära samhällsekonomisk lönsamhet och minskade kostnader för staten. Den matematiken tror jag måste få ett helt dominerande spelrum i förhållande till de rent företagsekonomiska kalkylerna när det gäller Kaunisvaaraprojektet.

Herr talman! Fru Hörnlund har frågat mig dels om jag anser att det i rådande läge för den svenska tekoindustrins anställda finns anledning för statsägda företag att lägga ut lönsömnad utomlands, dels om jag avser att vidtaga några åtgärder för att förhindra att sådana beställningar kommer till stånd. Interpellationen har föranletts av SweTeco AB:s planer att i år lägga ut lönsömnad i Jugoslavien. SweTeco bildades i början av 1970-talet genom att ett antal tekoföretag gick ihop i en koncern med 2 500 anställda. Från statens sida betraktades detta samgående som ett viktigt led i tekoindustriernas strukturella omvandling. Bl. a. Investeringsbanken medverkade till att samgående kom till stånd. Genom missgrepp från företagsledningens sida medan företaget ännu var privatägt sattes hela verksamheten på spel. Investeringsbanken gick för ett år sedan in som ägare och en ny företagsledning trädde till. Härigenom tryggades fortsatt sysselsättning för de anställda. Jag har velat redovisa denna bakgrund för att klargöra att SweTeco haft att reda upp svårigheter som ärvts från tidigare ägare. Den allmänt bekymmersamma situationen inom tekoområdet har självfallet inte gjort detta arbete lättare. Enligt min mening har företagets nuvarande ledning och ägare företagets och de anställdas bästa för ögonen när de söker efter lösningar. Nu överväger företagets ledning att lägga ut lönsömnad utomlands. I det aktuella fallet är det fråga om en produkt — bomullskappor — där företagets svenska tillverkning slagits ut från marknaden. Från Swe Tecos sida hävdar man att företaget i detta läge har haft att välja mellan att ge upp sin marknadsandel i fråga om berörda plagg eller att etablera egen import. Att tillverka kapporna inom landet till konkurrenskraftiga priser har inte bedömts möjligt. Några generella bidrag för att täcka tekoföretagens förluster utgår inte. Enligt SweTecos ledning söker man att för egen del dra nytta av en import hellre än att överlåta detta till andra och därmed öka möjligheterna att trygga sysselsättningen inom den kvarvarande svenska tillverkningen. Jag vill understryka att jag anser att lönsömnad utomlands inte löser de svenska tekoindustriernas problem på längre sikt. Under alla omständigheter är det angeläget att åtgärder av det slaget inte vidtas som kan få allvarligare konkurrensförskjutande effekter på den svenska marknaden. Åtgärder av detta slag får inte leda till att företagen ger upp inhemsk tillverkning. Jag är medveten om att problemen för svensk tekoindustri är stora f.n. Riksdagen har på regeringens förslag beslutat om ett fortsatt stöd till industrin för att underlätta en omstrukturering. Regeringen har vidare nyligen haft en rad överläggningar rörande tekoindustriernas problem med företrädare för branscherna. Min principiella ståndpunkt är att tekoföretagen bör söka lösa sina problem utan att lägga produktion i låglöneländer.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret på min interpellation. Det är väl känt att tekoindustrin har kommit i ett mycket besvärligt läge. Vi hade ju under hösten här i kammaren möjligheter att diskutera branschens problem i samband med att riksdagen fattade beslut om en rad åtgärder för att stödja näringen. Under senaste tiden har dock varslen ökat, och detta inger naturligtvis oro inför framtiden. Antalet redan arbetslösa inom tekobranschen har ökat. I en del företag löper varslen ut under våren. Andra företag försöker lösa problemen genom s.k. naturlig avgång, vilket ju också innebär färre arbetstillfällen. I detta för de anställda men också för de seriöst arbetande företagen bekymmersamma läge är det skrämmande att många företag förlägger en allt större andel av produktionen utomlands. Otvivelaktigt — detta har framhållits i många sammanhang i riksdagen — hjälper de därmed till att slå ut övrig tekoindustri här hemma, på sikt även sina egna företag. Många tekoföretag medverkar således till att sakta men säkert såga av den gren som de själva sitter på, och till slut börjar hela tekoträdet att murkna. Det är nämligen ingen hemlighet att en stor del av tekoföretagen också är de stora importörerna av halvfabrikat och färdigtillverkade varor. Många företag har etablerat filialföretag utomlands. Andra har valt vägen att lämna ut s.k. lönsömnad i andra länder. I princip skiljer det inte så mycket mellan det ena och det andra. I båda fallen skickar man yrkeskunnig svensk personal till ort och ställe som klarar design och instruktion samt står för en viss övervakning av tillverkningen. När man etablerar filialföretag får man givetvis svara för investeringarna, i den mån inte värdlandet gått in med subventioner. När det gäller lönsömnad utnyttjar man redan etablerade företag i tillverkningslandet. Från fackligt och politiskt håll har vi genom åren varit mycket skeptiskt inställda till tekoföretagens utlandsetableringar och den åtföljande importökningen, inte minst på grund av det dubbelspel som företagen bedrivit genom att dels klaga på den stora importen och ropa efter importbegränsningar, dels själva samtidigt medverka till att allt fler varugrupper tillverkas och införs från andra länder. Genom att varorna dessutom har svensk kvalitet och svensk design har konkurrensen naturligtvis snedvridits för de företag som föredragit att ombesörja tillverkning i hemlandet. Jag skall inte gå närmare in på kapitlet svensk vara, men jag anser att det är svårt för oss alla att i dag veta om vi köper tekoprodukter av svensk eller utländsk tillverkning, så infiltrerat är hela systemet. Nu kan vi kanske lämna de privata företagen i detta sammanhang, eftersom vi knappast har möjligheter att påverka deras handlande. Min interpellation gäller ju, om det finns anledning för stats utomlands utomlands ägda företag att lägga ut lönsömnad utomlands och om industriministern avser att vidta åtgärder för att förhindra att sådana beställningar kommer till stånd. Jag skall inte dölja att jag blev mycket upprörd när jag den 10 januari tog del av SweTeco-ledningens planer att lägga ut lönsömnad i Finland, Jugoslavien, England eller Irland under 1976 och att man redan lagt ut lönsömnad under 1975. Nu kan man naturligtvis, såsom företagsledningen gjort, hänvisa till det höga kostnadsläget och till att statliga företag liksom privata skall drivas enligt strängt företagsekonomiska principer. Men fullt så enkelt kan man inte gå förbi den principiellt mycket viktiga frågan, huruvida statsägda företag skall lägga tillverkning utanför vårt land. Den statliga företagsamheten har knappast byggts upp i syfte att skapa sysselsättning i andra länder. De flesta av oss minns mycket väl diskussionerna om Investeringsbanken och dess roll i näringspolitiken. Syftet med dess inrättande var ju att stärka tillgången på riskvilligt kapital för att främja en tillväxt av industrin och trygga sysselsättningen inom vårt land. Jag är helt säker på att ingen vid den tidpunkten skulle ha kunnat drömma om att Investeringsbankens ledning skulle medverka till en överflyttning av produktion från Sverige till andra länder. Det borde vara en mer näraliggande uppgift att försöka göra mer långsiktiga bedömningar i syfte att stärka vårt näringsliv och skapa sysselsättning här hemma. Inte minst i rådande konjunkturläge och med de speciella problem tekonäringen har att brottas med borde man noga tänka sig för innan man ger sig ut på galejan. Det har nämligen visat sig att det inte alltid är så särskilt lyckobringande för tekoföretag att starta utlandstillverkning. Jag kan som exempel nämna Magni i Borås, som hade en stor lönsömnad av herrkostymer i Jugoslavien vid mitten av 1960-talet. Andra företag har haft utomordentligt stora bekymmer med verksamheten utomlands. Här kan jag som exempel nämna Eiser och Algots. Faktum är att många av de företag som inte etablerat verksamhet utomlands tycks klara sig bäst, åtminstone i det långa loppet. Jag anser därför att det är mycket beklagligt att SweTecos ledning valt att följa en del privatföretag i spåren för att utnyttja billig arbetskraft utomlands. Från företagets sida anför man: Genom att använda våra kunskaper om marknaden och om riktiga kläder kan vi bredda vårt sortiment med produkter som vi f.n. inte tillverkar och marknadsför. Det är dessa nytillkommande produkter som med fördel löntillverkas utomlands. Det är givetvis vår målsättning att upprätthålla den produktionskapacitet vi har i Sverige.

En av de drabbade Torsdagen den i Karlskrona uttryckte det på ett mycket drastiskt men ganska riktigt 12 februari 1976 sätt: Är det meningen att vi tekoanställda skall emigrera för att fåjobb? = Enligt min mening hade det varit rimligt att SweTeco använt sig av Om åtgärder mot de kunskaper man säger sig ha om marknaden och om riktiga kläder = statliga beställningoch att man tagit fram de nya produkter som man skall tillverka ut — ar på lönsömnad omlands i bl.a. Karlskronaföretaget. I stället får förmodligen samhället, utomlands liksom det fått göra i många fall när det gäller privata företag, gå in med arbetsmarknadsåtgärder för att lösa Karlskronaproblemen. Det är ganska väl känt att industriministern är i färd med att försöka finna lösningar där nere just nu. Industriministern tycks ansluta sig till min synpunkt att lönsömnad utomlands inte på längre sikt löser de svenska tekoindustriernas problem. Likaså tar industriministern upp frågan om konkurrenseffekterna och framhåller att vi inte gärna kan ge upp en inhemsk tillverkning. Däremot har industriministern knappast gått in på den enligt min mening principiellt viktiga frågan om statliga företags ansvar när det gäller att välja handlingslinje. Låt mig ändå tyda den principiella ståndpunkt som industriministern kommer fram till i slutet av interpellationssvaret — nämligen att tekoföretagen bör söka lösa sina problem utan att lägga produktionen i låglöneländer — som en klar fingervisning till SweTeco och ledningen för Investeringsbanken, liksom till andra företag där staten har ett betydande inflytande och ägarintresse. Min slutsats är alltså att industriministern delar min uppfattning att statsägda företag som SweTeco bör tillverka inom landet. Jag hoppas att jag tolkat industriministerns svar rätt.

Fru talman! Att staten och samhället i övrigt gör stora insatser för att bereda människor sysselsättning har vi många bevis för. Ett exempel på detta var Algots etablering i Västerbotten. Det var en glädjens dag i september 1972, då det blev känt att 1000 nya jobb var att vänta.

140 Algot är ett familjeföretag som vuxit till ansenlig storlek. Att företaget under dåvarande ledning förlade en del av sin produktion till Västerbotten berodde knappast på välgörenhet utan bedömdes främja företagets utveckling. Statens och kommunernas satsningar samt tillgång på arbetskraft inbjöd till denna lokalisering. I stället för att man skulle behöva flytta arbetskraften kom företaget. Detta har hittills under avtalsperioden uppfyllt sina åtaganden. F.n. arbetar i Skellefteå 478 personer, i Lycksele 145 och i Norsjö 139. Det blir sammanlagt 762 personer, så det återstår att ordna 238 arbetsplatser. Genom att planen hållits har det inte funnits anledning att hysa någon oro för att målet 1000 nya jobb inte skulle uppnås. Men nu har en ny företagsledare tillsatts. Och det är närmast ett par uttalanden av honom som väckt bekymmer. Han har för lokalpressen uttalat sin tro på tekobranschens framtid. Inför tanken på ett större statligt inflytande säger han sig inte ha haft kontakt med statligt företagande men tycker allmänt att staten inte har några speciella förutsättningar att bättre än andra sköta företag. I en stor rikstidning har han verkat mera bekymrad för sitt företags framtid. Kostnadsutvecklingen måste bli lugnare, säger han, men i avvaktan på besinning beträffande lönerna måste företaget få någon form av subvention. Subventioner kan aldrig bli annat än en tillfällig lösning, tillägger han. Vi måste anpassa oss till de betingelser som gäller, försöka öka mekaniseringen. Hjälper inte detta, får vi gå vidare på vägen att förlägga en del produktion till låglöneländer. För de människor i Västerbotten som fått arbete och för de kommuner som inte sparat någon möda för att kunna ta emot företaget ter sig de relaterade uttalandena som motsägelsefulla, olyckliga och skrämmande. Att på samma gång uttala sin tro på tekoindustrins framtid, begära subventioner och hota med att flytta utomlands är förbryllande. Innebär dessa uttalanden en programförklaring, och är det kanske en allmän inriktning hos branschen att vilja förlägga sin tillverkning utomlands? Vad är att vänta när avtalstiden är till ända? Kommer de stora satsningar som gjorts, och som betyder så mycket för vårt län, inte att ge trygg sysselsättning för de människor det är fråga om? När det talas om behovet av ökad mekanisering, borde det rimligen inte gälla ett företag som helt nyligen tillförts 70 friska miljoner. Skellefteådelen av företaget har också nyligen flyttat in i en ny fabriksbyggnad, som formellt tillhör kommunen. Värdet av den lokalisering som här skett kan inte överskattas i en bygd med stor undersysselsättning. Kraven på en varaktig sysselsättning för de människor som i detta fall blivit oroade står fast. Här skall klart sägas ifrån att någon njugghet och underlåtenhet från samhällets sida inte förekommit. Men med hänsyn till tongångarna i de berörda intervjuerna finns det anledning för stat och kommun att i samverkan med de anställda med största uppmärksamhet följa utveck lingen och vidta de åtgärder denna kräver. I Veckans Affärer av den 29 januari i år kunde man i en kommentar till tekopaketet läsa: ”Regeringen har visat väldigt god vilja, men det som hittills gjorts räcker ändå inte.” Fru talman! Algots slogan ”Säg Algots — det räcker” räcker inte heller.

Fru talman! Jag har personligen inte någonting till övers för att man lägger sin produktion utanför landet. Men det måste i alla fall sägas att det är naturligt att ett företag försöker att förbilliga sin produktion, och det gör man kanske när det har blivit för dyrt att driva produktionen här i vårt land. Man söker sig då ut på andra marknader. Jag tycker att vid ett sådant här tillfälle får vi inte glömma att grunden till de svårigheter som den så manuellt arbetande tekoindustrin har i dag är den häftiga kostnadsutveckling som vi har haft i vårt land. Herr industriministern var ju inne på denna löneutveckling i den debatt som fördes här för en liten stund sedan, där det gällde att jämföra Sveriges möjligheter att bryta malm med de möjligheter som Finland har. Tidigare har det tyvärr sagts från regeringshåll och från LO-håll att näringsgrenar som inte har möjlighet att följa med i löneutvecklingen bör slås ut. Jag skulle vara glad om det är så att man har ändrat uppfattning på den punkten nu och menar att det är av stort värde att vi försöker bevara en sådan här näring som har möjligheter att sysselsätta så mycket folk. Jag vågar säga att jag känner till denna produktion som man nu förklarar inte längre går att bedriva här i landet. Det har gällt förstklassig konfektion, och det har varit en vara som mycket har efterfrågats på den svenska marknaden — de svenska konsumenterna har tyckt om den. Sett från den synpunkten — alltså från konsumentsynpunkt — är det beklämmande att vi inte längre skall ha denna produktion kvar. Det förvånar mig om det är så att man skulle kunna ersätta den produktionen med tillverkning i lågprisländer. Jag uppskattar mycket fru Hörnlunds uttalande här att det måste ligga i samhällets intresse att nu inte försvåra situationen för dem som har visat att de genom ihärdighet och effektivitet kunnat hålla sig kvar på den svenska marknaden. Och det verkligt allvarliga krav som nu måste resas är väl att de åtgärder, som jag förstår att samhället eventuellt är berett att vidta, inte skall vara av selektiv art, vilket tyvärr har förekommit i alltför stor utsträckning, när regeringen gjort någonting. De åtgärder som skall vidtas måste, herr industriminister, vara av generell natur, så att alla blir delaktiga av dem, för att undvika en sådan snedvriden konkurrens som vi tyvärr har fått vara med om under de senare åren. Vi får inte göra det svårare för de företag som klarar sig i dag. Det har rests krav på att samhället skulle ta över verksamheten — inte här i dag men väl utanför detta hus. Enligt mitt förmenande kan det inte vara rätta vägen. De ständigt återkommande propositionerna om stödåtgärder för de statliga företagen visar att det från samhälls utomlands utomlands ekonomisk synpunkt näppeligen kan vara en utväg. Och ännu mindre tror jag på det när det gäller en sådan bransch som den vi här diskuterar. Enligt mitt sätt att se är det nödvändigt att staten gör någonting för att på ett effektivare sätt minska den ständigt ökande importen från lågprisländerna. Den frågan kanske inte faller inom industriministerns område, men jag vill ändå nämna den här i dag. Jag har också vid flera tillfällen här i riksdagen motionerat i den frågan utan att vinna någon förståelse för den. Nu tycks emellertid tankegångarna ha ändrats något, och därför skulle det vara intressant att höra när regeringen kommer att använda sig av den registrering som igångsatts då det gäller importen till vårt land av tekoprodukter. Det kanske närmast är handelsministern som skulle svara på den frågan, men jag förmodar att även industriminstern är väl insatt i det problemet. Vi har kanske nu hunnit så långt att det inte längre går att bara tillsätta kommittéer och samlas till rådslag; nu fordras det handling! Under de senaste månaderna har jag haft ett otal telefonpåringningar från småföretagare som bävat inför de stora räkningar som kommit i år från riksförsäkringsverket när det gäller de avgifter som skall betalas. De båda Hagauppgörelserna blev ytterligt besvärande för en näringsgren som den vi nu diskuterar, därigenom att man genomdrev så ytterligt kraftiga stegringar av de olika formerna av arbetsgivaravgifter. Jag var i går med om att i ett utskott behandla ett ärende som också kommer att innebära att man nu skall lägga ytterligare arbetsgivaravgifter på lönekostnaderna. Om vi i längden skall kunna driva näringsgrenar som fordrar så mycket manuell arbetskraft som denna, så är det helt nödvändigt att vi med större försiktighet handskas med metoder som innebär att man lägger ytterligare bördor på arbetskraften som sådan.
Fru talman! Vi kanske inte här skall ta upp en stor politisk debatt om statliga företag kontra andra. Jag tyckte emellertid att herr Magnusson i Borås gjorde ett alltför generaliserat uttalande om nödvändigheten av att så ofta komma till riksdagen och begära medel för att klara de statliga företagens drift. Detta har ju i mycket hög grad samband med att vi har fått ta över en rad privata företag som inte kunnat klara sig. Man kan bara se på varven. Jag skulle också kunna ta andra exempel. Jag tycker det är rimligt att göra på det sättet och att klara åtskilligt av sysselsättningen. Vi har ju också i stort sett varit överens om det. Och då får man naturligtvis också finna sig i att vi kan råka i svårigheter med en del företag. Ingen kan heller hävda att de statliga företagen arbetar under i huvudsak andra förhållanden än privata eller kooperativa. Vi får räkna med att även de är beroende av konjunkturerna. Jag tänker t.ex. här på vår gruvindustri och våra stålföretag. Och därför är NJA:s situation inte annorlunda än situationen för Domnarvet eller Oxelösund — för att nu nämna ett par exempel. Vi har även sådana företag som vi nu resonerar På en punkt tror jag vi är helt överens. Vi har en mycket effektiv tekoindustri i Sverige. Den har haft ungefär samma takt i ökningen av produktionen per anställd som industrin i dess helhet. Om man gör en ordentlig analys av vad som har skett under 1960-talet och början av 1970-talet kan man notera att beklädnadskonsumtionen ökat med i genomsnitt ca 2 96 om året, vilket är en låg ökningstakt, under det att tekoindustrins produktivitetsökning legat på 7-7,5 96 per år. Om man då har samma sysselsättningstal i industrin får man en överproduktion, i varje fall statistiskt sett. Det har det nu inte blivit, därför att sysselsättningen har minskat; tekoindustrin har också klarat åtskilligt genom export, delvis med stöd av statliga medel, inte så omfattande men ändå, som jag har uppfattat det, uppskattade. Nu har det inträffat något speciellt under 1975 — det kan vi vara överens om. Herr Magnusson sade att det beror på lönekostnaderna. Vad är då lönekostnaderna? Ja, de är ett resultat av de förhandlingar som förs mellan de fackliga organisationerna och företagen och deras organisationer. Hagauppgörelserna kan man ta in i sammanhanget, men där sökte man väga in en del av det tillgängliga löneutrymmet och ta det i anspråk för andra uppgifter som skattesänkning osv. Men låt oss inte fördjupa oss i det.

Under 1973 och 1974 hade vi det också relativt lugnt i fråga om vår textil och konfektionsindustri. Jag säger relativt lugnt; det förekom en så att säga normal omstrukturering. Men 1975 sköt krisen fart igen. Det är det läget vi nu möter, med problem av den art som fru Hörnlund tagit upp. Jag vill gärna säga att fru Hörnlunds tolkning av mitt uttalande är riktig. Jag kan inte se att det på sikt är någon lösning för vår tekoindustri att försöka exploatera arbetskraften i låglöneländerna. I de diskussioner med branschens företrädare som regeringen haft för bara några dagar sedan är det ingen — jag känner en viss tillfredsställelse över detta — som åberopat de möjligheterna för att på sikt klara problemen. Man har fört fram förslag, som jag i dag inte skall göra någon värdering av, för att försöka klara situationen under den närmaste tiden. Jag utgår ifrån att man räknar med att vi på nytt kan komma in i en process som gör att kostnadsavståndet mellan svensk industri och andra länders kommer att knappas in. Det är en förhoppning som man kan hysa. Den torde vara realistisk, om vi kan räkna med en högkonjunktur på nytt — och det hoppas vi — där köpkraften i andra länder ökar med möjligheter till avsättning av inte minst de textila produkterna från de inhemska industrierna på den egna marknaden. Därmed kan importkonkurrensen i någon mån komma att bli lättare. utomlands Kan vi göra någonting just nu för att möta de svårigheter som branschen uppenbarligen har? Ja, det är det vi nu skall överväga. Om vi får fram några förslag måste vi komma till riksdagen med dem i vår. Vi skall nu samla de förslag som kommit in från branschorganisationerna och från det beklädnadsråd som under ett par månader arbetat i överstyrelsens för ekonomisk försvarsberedskaps regi, för att sedan låta en beredningsgrupp i kanslihuset skyndsamt undersöka var möjligheterna finns och vad det kommer att kosta. Längre kan jag inte gå i dag i mina besked. Jag bara noterar att detta arbete skall påbörjas omedelbart och skall bedrivas med all den skyndsamhet som är möjlig. Därefter får vi se om det ändå inte skall finnas förutsättningar att lösa problemen. Vi ser gärna att vi kan lösa dem i samförstånd mellan samhälle, företag och anställda — de anställdas organisationer hade ju också representanter med i de överläggningar som förts. Till fru Normark vill jag säga att vi självfallet mycket noga följer utvecklingen vid Algots Nord. Åtskilliga miljoner har satsats där, och det är arbetsmarknadsstyrelsens skyldighet att bevaka den utveckling som pågår. Vi hoppas att det inte heller här skall behöva uppstå några större problem. Jag tycker som sagt att med den kvalitet som den svenska tekoindustrin ändå har och den rad av företag, som med de kostnader de har trots allt klarar sig på den inhemska marknaden och på exportmarknaden bör vi ha möjligheter att så småningom klara upp problemen. Herr Magnusson i Borås säger att regeringen och LO medvetet har låtit en del företag inom detta område slås ut. Han grundar väl den uppfattningen på de uttalanden som gjordes på 1950 och 1960-talen, inte minst från fackligt håll, att vi måste ha en lönekostnadsutjämning mellan företagen. Låglöneföretagen borde ges förutsättningar att betala samma löner som andra företag — det är också ett konkurrensproblem om arbetskraften. Om man inte klarade den uppgiften fick vi finna oss i en omstrukturering, även om vi då blev av med en del av dessa företag. Men en förutsättning var att vi kunde skapa annan sysselsättning med möjlighet till högre löner. Detta är en omstruktureringsprocess som har pågått. Jag brukar erinra om att från 1955 och fram till 1970 minskade antalet sysselsatta inom teko och skoindustrin från ca 115 000 ned till 55 000. Samtidigt ökade verkstadsindustrin med ungefär 150 000. Statistiskt löser sig problemet, men vi kan inte bortse från de mänskliga svårigheter som uppstår för företag, anställda och kommuner. Därför måste vi gemensamt försöka nå fram till en strukturomställning som är någorlunda under kontroll, med användande av de medel som kan stå till förfogande för att bevara så mycket som möjligt av vår industri.
Fru talman! Herr Magnusson i Borås tog upp frågan om en höjning av socialförsäkringsavgiften för att finansiera barnstugeutbyggnaden. Jag tycker inte att det var ett väl valt exempel. Det är väl knappast några företag som har haft så stor nytta av en bra utbyggd barntillsyn som just tekoindustrin, eftersom denna har haft så stor andel kvinnor i produktionen. Jag tycker inte att tekoindustrin skall dra sig för att betala sin tribut. Ett faktum är också att i det förgångna, innan vi hade kommunaliserat barntillsynen i vår gemensamma hemort, var tekoindustrin mycket intresserad av en barntillsynsutbyggnad och bidrog till den med årliga summor. Jag tackar än en gång industriministern för svaret och kanske mest för klarläggandet när det gäller lönsömnadsarbetet. Jag uppfattar det så att min tolkning var riktig — SweTeco bör tillverka i Sverige.
Fru talman! Jag är fullt på det klara med att det nu, liksom fallet varit i alla tider, måste försiggå en viss strukturförändring i näringslivet. Det är bara det att man måste försöka se till att denna förändring inte går så kolossalt snabbt som nu varit fallet. Annars uppstår de problem som industriministern här själv pekade på. Det blir konsekvenser för människorna. Men det blir också nationalekonomiska följder. Landet förlorar rätt mycket av det kapital som lagts ned i dessa industrier. Därför måste det vara ett samhällsintresse att försöka motverka en sådan här utveckling. Det hoppas jag att vi kan vara överens om. När det gäller de åtgärder som man nu inom regeringen är beredd att diskutera, är det tydligen så att man är inne på något mer långsiktiga lösningar. Det är inget fel i det. Men faktum är att situationen i dag inger stor oro med hänsyn till den kraftigt svällande importen från lågprisländerna. Ur den synpunkten skulle jag vilja skicka med en liten hälsning - om industriministern nu träffar handelsministern — att man inom en snar framtid vidtar åtgärder av det slag som jag under flera år försökt göra klart för riksdagen är nödvändiga. Vad beträffar fru Hörnlunds lilla påpekande till mig förhåller det sig så att vi i vår lilla hemstad var förutseende långt innan fru Hörnlund kom in i Borås stadsfullmäktige. Vi har länge skött de här sakerna ganska bra i Borås, och det är därför rätt beklämmande om vi, som en gång har klarat av dessa problem, nu också skall klara av dem för alla andra.
Fru talman! Jag hade också tänkt säga ett par ord till herr Magnusson i Borås på samma tema som fru Hörnlund tog upp. När Algots Nord etablerade sig i vårt län frågade man om kommunerna kunde ordna barntillsynen. Man ville vara övertygad om att den arbetskraft som ställdes i utsikt, särskilt då kvinnorna, skulle kunna komma och arbeta. Kommunerna har verkligen också giort stora insatser för att klara barntill utomlands synen. Jag kan inte tänka mig att industrin i det här fallet inte skulle ha nytta av detta och vill vara med och betala. Detta är också en arbetsmiljöfråga. Om man känner sig trygg för sina barn när man är på arbetet, gör man en bättre arbetsprestation. Jag vill tacka industriministern för de ord som kom mig till del angående Algots Nord. Jag underströk starkt att samhället här gjort stora insatser, det har inte visats någon njugghet. Nu är det bara att se till att företaget gör den motprestation som är att förvänta. Med de uttalanden som gjorts i dag tror jag att de som blev oroade av de senaste tidningsskriverierna blivit lugnade.
Fru talman! Borås har faktiskt lika litet som någon annan kommun klarat barntillsynsfrågan, herr Magnusson. Men det må tillåtas mig att säga att det blev litet mer fart på den frågan under den tid jag satt med i stadsfullmäktige. Sedan skulle jag vilja säga till herr Magnusson när det gäller frågan om importrestriktionerna att han ju faktiskt inte har sina partivänner med sig. De ville ju inte ens vara med om den registrering, som herr Magnusson nu med så stort intresse väntar på.
Fru talman! Jag måste i all skämtsamhet säga till fru Hörnlund att jag lämnade stadsfullmäktige när hon kom dit — vi satt aldrig där samtidigt.

Fru talman!

Av utredningen framgår bl.a. följande. Den del av Indalsälven från Storsjön till havet som har den lägsta utbyggnadsgraden omfattar kraftstationerna Krångede, Gammelänge, Hammarforsen, Svarthålsforsen och Stadsforsen. Nedanför liggande Järkvissle kraftstation får enligt gällande tillstånd inte utnyttja mer vatten än 720 m/s. Ett naturligt utbyggnadsalternativ är därför utbyggnad av delsträckan Krångede-Stadsforsen till 720 m?/s. Det skulle kunna ge ett effekttillskott av ca 240 MW. En utbyggnad av detta slag bedöms emellertid f. n. vara långt ifrån ekonomisk. Det beror på att behovet av effekt för toppkraftproduktion under de närmaste tio åren kommer att bli tillgodosett genom det program för utbyggnad av kraftproduktionsanläggningar som redan har beslutats för tiden fram till mitten av 1980-talet. Det gör att ytterligare tillskott av effekt under denna tid blir mycket lågt värderade från kraftekonomisk synpunkt. Regleringsföretaget visar i sin utredning på en möjlighet att förbättra lönsamheten för den berörda utbyggnaden. Det skulle kunna åstadkommas genom att Ammeråns vatten leds över från Överammer till Gesunden och korttidsregleras där. Vattnet i Ammerån kommer härigenom att kunna utnyttjas även i kraftstationerna Krångede och Gammalänge. Den totala nyproduktionen av energi till följd av effektutbyggnaden inkl. överledning har beräknats till ca 300 miljoner kilowattimmar. " Överledningen av Ammerån har behandlats inom ramen för den tidigare nämnda Sehlstedtska utredningen och har därvid placerats i klass 3b i utredningsmannens rangordning. Projektet tillhör med andra ord de utbyggnader som enligt riksdagens beslut förra våren t. v. är undantagna från slutlig tillåtlighetsprövning enligt vattenlagen i avvaktan på att pågående utredning rörande vattenkraftsutbyggnader i norra Norrland har slutförts och dess resultat har remissbehandlats. Jag vill i sammanhanget erinra om ett annat aktuellt utbyggnadsprojekt i Indalsälven nedströms Storsjön. Det gäller Granboforsen, som vid en utbyggnad skulle ge ett energitillskott av ca 100 miljoner kilowattimmar. Projektet har placerats i klass 1 i den Sehlstedtska rangordningen, dvs. bland projekt vars genomförande skulle skada endast måttliga bevarandevärden. I propositionen 1975:30 om energihushållning m.m. föreslog regeringen att projektet Granboforsen skulle betraktas som öppet för prövning i vanlig ordning. Riksdagen hade dock en annan uppfattning och beslöt att även detta projekt tills vidare skulle undantas från prövning. Herr Westberg anser det också angeläget att förutsättningarna för byggande av pumpkraftverk i Indalsälvens nedre lopp utreds. Ett pumpkraftverk skiljer sig inte nämnvärt från en vanlig vattenkraftstation med hög fallhöjd. Skillnaden består främst i att den maskinella utrustningen går att använda även för pumpning. Under tidsperioder när belastningen på elnätet är låg utnyttjas överskottsenergi till att pumpa upp vatten till ett högt beläget magasin. Under högbelastningstid tappas vattnet ur magasinet igen och ger elkraft på vanligt sätt. Det bör framhållas att pumpkraftverken inte ger något nettoutbyte av energi. Av varje kilowattimme som går åt till pumpningen får man igen 80 96 vid kraftproduktionen. Pumpkraftstationerna tillhör således kategorin toppkraftverk. Som jag redan har sagt föreligger inte något behov av sådana anläggningar utöver dem som redan har beslutats förrän under senare hälften av 1980-talet. Jag kan också nämna att kraftindustrins samarbetsorgan CDL i augusti 1975 publicerade en rapport om toppkraftverk. I rapporten ges en tekniskekonomisk beskrivning av skilda slag av toppkraftverk och information om deras miljöpåverkan. Vidare redovisas översiktligt ett trettiotal tänkbara lägen för pumpkraftverk. Sex av dessa ligger vid Indalsälvens nedre lopp. Mot bakgrund av den redovisning som jag här har lämnat anser jag för min del att ytterligare undersökningar om förutsättningarna för utbyggnad av vattenkraftverk i Indalsälven f.n. inte är påkallade.

Fru talman! Jag vill först uttala ett tack till industriministern för svaret på min interpellation. Svaret är utförligt och upplysande men leder tyvärr fram till ett negativt besked när statsrådet framhåller att han anser att ytterligare undersökningar om förutsättningarna för utbyggnad av vattenkraftverk i Indalsälven f. n. inte är påkallade. Uttrycket ”för närvarande” håller dock en dörr på glänt och det vill jag notera. Inudstriministern bygger sitt ställningstagande på en av Indalsälvens vattenregleringsföretag gjord utredning angående de tekniska och ekonomiska förutsättningarna att öka maskineffekten i kraftstationerna på älvavsnittet Krångede-Stadsforsen till samma storlek som övriga stationer i älven. En sådan utbyggnad skulle enligt utredningen kunna ge ett effekttillskott av ca 240 MW. Utredningen fann dock en sådan utbyggnad vara långt ifrån ekonomisk f.n. Den bristande lönsamheten beror enligt svaret på att behovet av effekt för toppkraftproduktion under de närmaste tio åren kommer att bli tillgodosett utan den här utbyggnaden genom det program för utbyggnad av kraftproduktionsanläggningar som redan har beslutats för tiden fram till mitten av 1980-talet. Båda de anförda skälen mot en utbyggnad -— relativt litet krafttillskott och inget behov av effekt för toppkraftproduktion — förvånar något. Det är intressant att få veta att ytterligare s.k. toppkraft utöver programmet inte behövs. Jag vill gärna fråga: Är det här sista ordet? Faktum är att en allt större andel värmekraft i vårt kraft'.system med bl.a. stora kärnkraftsaggregat ställer stora krav på lättreglerad reservkraft. Vid kärnkraftverken får man räkna med relativt täta bortfall av stora aggregat, en förlust som då måste snabbt ersättas om ej hela landsändar skall bli strömlösa. Vattenkraften som rullande reserv kan med erforderlig snabbhet klara sådana situationer. Vattenkraften är också synnerligen användbar när det gäller att klara de normala växlingarna i kraftåtgången under dygnets olika timmar. Det är vattenkraften som får stå för regleringsbehovet. Detta är ett problem i alla kulturländer och det satsas f.n. hårt utomlands på att utnyttja vattenkraften för ändamålet. Äldre vattenkraftsanläggningar uttbyggs kraftigt, sjömagasinen ökas och stora pumpkraftverk i kärnkraftklass kommer till. Mot denna bakgrund förvånar det att vi just här i Sverige inte skulle ha något behov av ett ökat mått av reservkraft. Om det är riktigt, kan i så fall inte läget snabbt förändras, och behövs det inte i ett längre perspektiv rejäla reserver? Om nu inte detta är fallet — jag tror att det är på det sättet — kan man då tänka sig ett utbyte av projekt där man avför sådana projekt som skulle innebära betydande miljöskador och i stället satsar på en utbyggnad och modernisering av befintliga kraftverk i Indalsälven? Vi vet ju allesammans att en sådan här föreslagen utbyggnad och modernisering skulle få stor betydelse också ur sysselsättningssynpunkt för den älvdal det här gäller, där man har väldigt svåra sysselsättningsproblem. Jag tänker då inte minst på Ragunda kommun. Varför blir lönsamheten så dålig just i Indalsälvsområdet? Det kan man inte underlåta att fråga sig när man ser och vet vad som sker på andra håll, också i vårt land. I Lule älv, som byggdes ut långt senare än Indalsälven, har man redan moderniserat, investerat stora belopp och kraftigt ökat effekten. Den moderniseringen fortsätter. Jag hade själv tillfälle under hösten att studera dessa förbättringar och moderniseringar och det var intressant att konstatera vilken vikt man fäste vid dem. Då har jag väldigt svårt att förstå att det skulle vara så omöjligt och så litet lönande att göra samma sak i Indalsälvsområdet. Vi vet att avstånden för kraftöverföringen till exempelvis Mellansverige är betydligt gynnsammare för Indalsälvsområdet än för Luleälvsområdet. Även om det inte betyder så särskilt mycket i sammanhanget måste det ändå vara en faktor att räkna med. Även om inte en modernisering och utbyggnad av de berörda kraftverken i Indalsälven skulle ge mer effekt än 240 MW är det dock mer än Krångede stora kraftstation ger modernisering av kraftverk i Indalsälven 150 och nära dubbelt så mycket som Stadsforsens kraftstation presterar. Sedan bör det väl också sägas, herr industriminister, att den åberopade utredningen utfördes på mycket kort tid och såväl kostnader som båtnadsberäkningar är enligt den uppgift som utredningsmännen själva lämnat överslagsberäkningar, varför osäkerheten i utredningsresultatet är betydande. Det är möjligt att beräkningen av krafttillskottet är taget i underkant och inte kan anses som det slutgiltiga beskedet. Det finns uppgifter som tyder på att tillskottet skulle bli väsentligt större. Inga siffror ges f.ö. i svaret när det gäller den påstådda dåliga lönsamheten. Hur dålig är den? Finns det inte mot denna bakgrund ändå skäl för en mera ingående utredning innan man avfärdar möjligheten att utvinna mera kraft ur Indalsälven, vilket industriministern gör i det svar som jag fått. Jag återkommer till vad jag sade nyss: Varför är det så lönsamt när det gäller Lule älv men inte alls när det gäller Indalsälven? Jag vore tacksam om industriministern ville svara på åtminstone några av de frågor jag ställt.

Fru talman! I och för sig är det en intressant debatt som vi för. Herr Nordgren erinrade om att vi, då vi i fjol diskuterade energiprogrammet hade att ta ställning till ett förslag från regeringen om utbyggnad av vattenkraften fram till 1980-talet med 5 miljarder kilowattimmar eller S TWh. Det visade sig när frågan behandlades i riksdagen att man i och för sig var beredd att tillstyrka detta men gjorde mycket snäva begränsningar när det gällde de kraftanläggningar som vi ansåg möjliga att bygga ut. Vi har i regeringen självfallet den respekt för riksdagen som tillkommer denna och tar det därför försiktigt i fråga om utbyggnaden av våra vattenresurser. Vi resonerar nu om Indalsälven. Jag var, som jag har beskrivit i mitt interpellationssvar, 1974 bl.a. uppe i Jämtland och följde då delvis Indalsälvens lopp. Jag förde diskussioner med vattenkraftföretagen och hade för avsikt att söka påverka dem att göra klara sina planer för en utbyggnad som skulle ge både effekt och sysselsättning. Jag menar att vi har haft ett levande intresse för att klara de uppgifterna. Sedan har vi kommit in i en energipolitisk debatt. Vi har, som jag sagt, också lagt fram program för energiutbyggnaden. Det är att iaktta att vi genom det program som vi har fastlagt, med en mycket måttlig utbyggnad av vattenkraften och i högre grad en utbyggnad av kärnkraften, vinner en samordning mellan två energislag som ger en utomordentlig effekt. Man kan nämligen stänga av vattenkraftanläggningen nattetid medan kärnkraftanläggningen går dygnet runt. Tack vare den avstängning som kan ske av en del av vattenkraftanläggningarna kan vi så småningom bygga större dammar och utvinna mera av kraft. Det betyder att vi har möjligheter att få ut kraften vid den tidpunkt då den har sin största användning, och det är framför allt under dagtid. Detta betyder att behovet av s.k. toppkraftverk, dvs. kraftverk som man får sätta in alldeles speciellt för att klara en hög konsumtion, just nu har minskat. För hur lång tid? Ja, tyvärr inte för evig tid men för den tid som vi kan se över fram till början eller mitten av 1980-talet. Och jag höll på att säga: Gudskelov för det! Vid användning av de oljedrivna toppkraftanläggningar som byggdes för 4-5 år sedan visade det sig att produktionskostnaden låg så högt som uppemot 25 öre per kilowattimme, en väldigt hög siffra i förhållande till vad som gäller för övrig kraftproduktion. Därför måste man också se detta som ett ekonomiskt problem. Jag delar helt herr Nordgrens uppfattning att energin är nödvändig för vår industri, som skall skapa vår välfärd, men vi kan inte ta ut den till vilket pris som helst. Det är vi säkerligen överens om. En fördel för svensk industri har varit att vi kunnat tillhandahålla i detta land en relativt billig kraft, och det måste vi försöka göra också framöver. Därför måste vi väga in de ekonomiska konsekvenserna i den utbyggnad som skall ske. Jag hoppas att jag inte har gjort herr Westberg i Ljusdal ledsen med mitt svar. Jag har velat ge en korrekt redovisning men menar att det f.n. — och därmed menar jag före 1978 — inte finns någon anledning att ta upp detta problem. År 1978 skall vi ju enligt riksdagens beslut lägga fram en redovisning av hur vi ser på energiförsörjningen under tiden till slutet av 1980-talet och framöver. Det är — tyvärr kanske vi skall säga — ett övergående förhållande att vi i dag har hygglig tillgång på energi. Men av alla tecken att döma kommer vi att öka energikonsumtionen. På elsidan räknar vi med att ökningen kommer att ligga någonstans omkring 3 å 4 26. Inom industrin är ökningsbehovet ca 6 96. Det är en tillfällighet, beroende på konjunkturen, att vi inte i dag ligger så högt. Jag har inga förhoppningar om att ökningen på industrisidan kommer väsentligt under de 6 96. Vi ser ju också ökningstakten på en del andra områden. Därför kommer också behovet av toppkraften tillbaka. Det känner jag mig övertygad om. Vi kanske kommer att behöva bygga en och annan pumpkraftstation och att bygga ut effekten av de resurser som vi redan har. Det kan vi göra med större fördel när vi har annan energi att tillgå medan ombyggnadsarbetena pågår. Det besked, fru talman, som jag skulle vilja ge herr Westberg är att — Nr 65 mitt uttryck ”för närvarande” är grundat på den ekonomiska bedömningen av lägef just nu. Vi har energi. Skulle vi nu bygga ut, får vi ta en kostnad som är väsentligt högre än vad vi i dag kan tillhandahålla = energi för, och det tror jag ingen i och för sig skulle vara intresserad Om utbyggnad och av. modernisering av kraftverk i

Indalsälven Fru talman! Frågan om energin är oerhört viktig. Det är vi ense om.

Jag är tacksam mot herr Nordgren för att han ur min interpellation läste in långa avsnitt till protokollet. Jag tror att det som är sagt i den kan sägas upprepade gånger. Men för att göra denna bild fullständig skall också jag be att få citera något ur interpellationen. ”Då det med hänsyn till miljövårds och övriga bevarandeintressen inte kan bli fråga om att bygga ut älvar och älvsträckor med högt bevarandevärde är det desto angelägnare att kartlägga, vilka möjligheter till effektivisering av befintliga vattenkraftverk som är möjliga och ekonomiskt försvarbara. De förutsättningar som finns i redan exploaterade älvar och älvsträckor måste enligt min mening tillvaratas.” Vi behöver mera kraft, det är vi ense om. Vi behöver säkerligen också utnyttja vattenkraften mer. Men det bör ske på så sätt att vi hela tiden tar hänsyn till miljövårds och övriga bevarandeintressen. Då kommer Mellanljusnan in i bilden, som herr Nordgren talar om. Det är bl.a. för att vi skall slippa bygga ut den som jag är så intresserad av att vi tar vara på möjligheterna i redan utbyggda älvar. Vi kan enligt expertis utvinna väldigt mycket mer vattenkraft ur Indalsälven utan att i någon nämnvärd utsträckning skada miljön ytterligare. Den älven har man redan byggt ut. Där har man redan byggt vattenmagasin etc., och det är bara fråga om att utvinna mesta möjliga kraft från de fallhöjder som där är tillgängliga. Jag tror alltså att man genom att utnyttja fallhöjderna bättre skall kunna utvinna väsentligt mer än de 240 GWh som vi här hörde talas om. Jag blev beskylld för att inte ha samma omsorg om mina egna länsbor som om jämtlänningarna. Den beskyllningen lämnar jag därhän — den får stå för herr Nordgrens egen räkning. Jag hoppas att det i andra sammanhang framgått att min omsorg om invånarna i mitt län är påtaglig. Jag framställde också en del frågor som jag inte fått några svar på. Jag frågade t.ex.: Varför är det så lönsamt att bygga ut och modernisera kraftverket i Lule älv, när det inte anses vara lönsamt att göra detsamma i Indalsälven? Hur dålig är lönsamheten i Indalsälven? Kan man anse att den utbyggning som industriministern hänvisade till utgör ett sista 153 svar på de frågor som det här gäller? Det är klart utsagt att den ut redningen tillkom efter mycket kort tid och att osäkerheten beträffande utredningens resultat är betydande. Finns det inte anledning till ett mera ingående studium av de problem det här gäller? Industriministern var också inne på frågan om pumpkraftverk och sade att man med dem egentligen inte vinner någon energi — tvärtom förlorar man något litet energi. Vi vet alla att det förhåller sig så, men man kan ju i pumpkraftverk förvandla billigare och t.o.m. värdelös nattkraft till mycket dyrbar och värdefull dagkraft, och det är ju detta som gör att det kan vara befogat att bygga sådana. Jag tror att man på den vägen väsentligt kan öka möjligheterna till ytterligare kraftutvinning.

Fru talman! Vi är beroende av energi, det är vi överens om. Vi är angelägna om att bygga ut våra energiresurser, men vi kan inte bygga ut dem till vilken kostnad som helst och vi kan inte heller ta på oss vilken kostnad som helst för att betala produkten, i detta fall energi. F. n. förhåller det sig så, enligt vattenfalls och kraftsverksföretagens bedömning, att en utbyggnad i Indalsälven inte ger den lönsamhet som vi normalt räknar med. Däremot kan vi väl komma i ett läge framöver där tillgången och efterfrågan på elkraft ter sig annorlunda och där man har behov av och finner lönsamhet i en utbyggnad av Indalsälven. Jag kan tyvärr i dag inte svara på frågan om vad det är som skiljer mellan Indalsälven och Lule älv, men jag skall gärna försöka ta fram ett sådant material också. Skillnaden kan ju bero på flera omständigheter: den kapacitet som redan finns, anläggningens kvalitet osv. Sedan tillkommer också det faktiska förhållandet att vi i dag har en kostnad för om och utbyggnad som är väsentligt högre än den vi hade för några år sedan. För låt oss säga 20 år sedan kunde vi bygga ut våra vattenfall och få en elproduktion till en kostnad som låg under 1 öre per kilowattimme, men med dagens kostnader är vi uppe i inemot 8 öre per kilowattimme. Här har skett väldiga förskjutningar under de senare åren, och därför måste vi vara mycket försiktiga när vi väljer utbyggnadsprojekt och slag av energi för att försöka hålla en rimlig kostnad.
Fru talman! Först några ord till herr Nordgren: Jag är mycket förvånad över den debatt herr Nordgren vill föra här i dag; den tycks hamna något vid sidan om ämnet. Det är Indalsälvens ytterligare utbyggnad det nu är fråga om. Den debatt han vill leda oss in i kan vi nog få anledning att föra i något annat sammanhang. Det är klart att man inte kan bygga ut till vilket pris som helst; det måste vara lönsamt, det förstår jag också. Det kan det mycket snabbt bli. Vi vet ju hur uranpriserna stiger och hur oljepriserna har utvecklats 155 under några få år. Det kan väldigt snabbt ändra sig på den här punkten. Därför tror jag att det är viktigt med en mycket god beredskap i detta avseende — det tycker jag är det minsta man kan tänka sig. Sedan noterar jag med tillfredsställelse att industriministern skulle titta på det här problemet — varför det är så lönande att bygga ut, modernisera och ersätta uppe vid Lule älv när det inte skulle kunna vara det vid Indalsälven, där det ändå är mycket kortare väg att föra strömmen ned mot Mellansverige. Han lovade undersöka vad det kan vara för skillnad. Kan den skillnaden möjligen bero på att vi vid Lule älv har en ägare och slipper undan samordningsproblemen som finns när det gäller Indalsälven? Är det svårigheterna att klara samordningen, att få intresse från samtliga parter, som gör att problemen är så stora? Det är någonting som man har anledning att fundera över. Såväl civilutskottet som näringsutskottet ville att man skulle försöka skaffa fram underlag för en bedömning av den här frågan på ett vidare och mera utförligt sätt.